Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min interpellation. De frågor jag har ställt beträffande domänverkets markinnehav har mycket hög aktualitet. Det kan likväl finnas anledning att helt kort och inledningsvis med några få ord erinra om förhållandena i ett något längre perspektiv. Det är då att märka att ägarfördelningen mellan de tre stora ägarkategorierna— ägarna av enskild mark, ägarna av bolagsägd mark och staten — sedan länge varit i stort sett oförändrad. Således har enskilda markägare rått om ca hälften av skogsmarken, medan den andra hälften ganska jämnt fördelar sig mellan bolagsägande och allmänt ägande. Fastighetsaffärer över dessa blockgränser har länge varit av liten betydelse. Domänverket var länge enbart en förvaltare av statens markinnehav. Således hade verket ursprungligen inte utrymme för företagsambitioner av mera expansiv natur, ett förhållande som under det senaste årtiondet förändrats i riktning mot att verksamheten bedrivs mera i det affärsdrivande företagets form. Den av mindre egenvärde präglade förvaltaruppgiften har alltså ersatts av expansiva ambitioner, för vilka getts vidgade möjligheter under den socialdemokratiska regeringsepoken. Det förhållandet att mark nu i långt större omfattning än tidigare utbjuds till försäljning aktualiserar naturligtvis frågan om vem som skall vara prioriterad köpare och markägare. Att vi samtidigt nu har en borgerlig regering ställer helt naturligt denna regerings principiella inställning till de olika kategorierna markägare på prov. Det är inte tillfredsställande att bolagens stora utbud av mark så självklart som nu tillåts medföra att domänverket ges ett betydande nettotillskott av mark. Jag vill tillägga att jag däremot inte har något att erinra mot att domänverket finns med bland dem som köper mark. Om domänverkets markköp motsvaras av försäljning i minst samma omfattning, då är dess engagemang tvärtom ett värdefullt bidrag till den strukturrationalisering som på så många platser i landet är nödvändig. Jag har som framgått inte vid detta tillfälle sökt någon debatt av vidare omfattning än den som just balansen mellan de olika ägarkategorierna kan ge anledning till. Likväl måste det stå klart att med utgångspunkt i de principiella värderingar som moderata samlingspartiet företräder är vi angelägna om att nettoförändringarna — när nu stora utbud likväl sker — äger rum i riktning mot ett ökat enskilt ägande, en inställning som jag hoppas att industriministern delar i varje fall i princip. Beträffande industriministerns svar vill jag konstatera att det paradoxala är att svaret, på samma gång som det är tillfredsställande i så måtto att det har en grundton som är positiv och värdefull för den fråga vi diskuterar, inte är särskilt uttömmande när det gäller de frågor jag ställt i interpellationen. Jag anser således att jag inte fått något besked på den första frågan, om vilka åtgärder regeringen faktiskt ämnar vidta för att förhindra att domänverket netto ökar sitt markinnehav. Dess värre är svaret lika bristfälligt när det gäller den andra frågan, om regeringens planer för att främja enskilda lantbrukares möjligheter att förvärva tillskottsmark bland de nu aktuella utbuden. Vad slutligen gäller den tredje frågan är svaret än mer negativt. Industriministern hänvisar till den prövning av förvärv som sker enligt jordförvärvslagen och anser att några särskilda åtgärder av det skälet inte behövs. Industriministern yttrar sig som om denna fråga vore ställd från helt hypotetiska utgångspunkter. Jag vill därför fråga hur industriministern då kan förklara anledningen till de besvärsärenden som ligger på regeringens bord, där lantbrukare anmäler sig som intressenter till mark för vilken preliminär överenskommelse träffats mellan bolag och domänverket, utan att de enskilda markägarna har beretts den möjlighet som tydligen föresvävar industriministern. Det är fullt förståeligt att enskilda markägare ställer sig en hel del frågor i den uppkomna situationen. Många undrar naturligtvis hur det kan komma sig att jordbrukets krediter för viktiga och nödvändiga rationaliseringsända mål måste hållas inom så snäva ramar som det faktiskt är fråga om, då riksdagen samtidigt anser sig kunna medge domänverket ett förlagslån på 500 milj.kr. för inköp av mark. Åtgärder som denna kan lätt uppfattas som att domänverkets markköp skulle vara av särskilt prioriterat intresse. Att lånet dessutom lämnas till en ränta på 426 minskar sannerligen inte, herr industriminister, den antydda misstanken. Moderata samlingspartiet yrkade som bekant avslag på det här regeringsförslaget. Jag vill i detta sammanhang citera några rader ur vår motion. Där står bl.a. följande: ”Utifrån objektiva grunder kan med fog påstås att villkoren för det föreslagna förlagslånet är utomordentligt goda och innebär att någon konkurrens från lantbrukare eller andra köpare inte är möjlig. Enligt vår mening bör tillgång till kapitalmarknaden erbjudas olika kredittagare på så likartade villkor som möjligt.” Jag hoppas att denna syn i huvudsak kan delas av industriministern. Propositionen 1978/79:125 ingav läsaren oro även på annat sätt. Där skrevs att man tog ”rådande svaga skogsindustrikonjunkturer som intäkt för att staten är den ende realistiske köparen av nu utbjudna stora skogsarealer”. Jag vill fråga: Är detta ett synsätt som den nuvarande industriministern delar? Enligt min mening ställde vi den principiellt riktiga frågan i sammanhanget. Vi sade att detta är ett synsätt som bygger på en socialistisk samhällssyn och på en oförmåga, kanske rent av ovilja, att lösa de nu uppkomna problemen på andra sätt än dem som har blivit praxis under främst den långa socialdemokratiska regeringsperioden. Med andra ord: det var en olycklig period som sannerligen inte var ägnad att hos de enskilda lantbrukarna väcka förståelse för den markpolitik som vi bedriver. Till sist vill jag gärna tala om hur moderata samlingspartiet rent praktiskt ser på de här sakerna. Det är möjligt att industriministerns svar andas något av samma synsätt. I svaret står det nämligen att det sker betydande överföringar från domänfonden till jordfonden. Vi menar helt enkelt att domänverkets ställning inte skall diskuteras nu, och vi gör det inte heller. Men vi har den bestämda uppfattningen att med tanke på de stora domänrevir som vi i många fall har — 20 000-30 000 hektar eller ännu mer — är det ingen olycka om dessa domänrevir förlorar ett par tusen hektar. För varje tusen hektar blir det tvärtom fem riktigt bra skogsbönder. Vi tycker att det är en förnuftig markpolitik att förbättra möjligheterna för enskilda brukare ute i bygderna. Vi menar också att det är en förnuftig politik för de kommuner där de här brukarna finns. Det är en bra sak i regionalpolitiken och passar in i den markpolitik som förs, vilket riksdagen också har uttalat. Följaktligen kan vi inte se annat än att en sådan här åderlåtning och ändring av ägarstrukturen i viss utsträckning måste gå i riktning mot ett ökat enskilt ägande, och inte som nu i motsatt riktning. Jag är tacksam för den grundton som svaret trots allt andas, men det har inte anvisats någon lösning på de frågor som jag ställde. Därför skulle jag vara mycket tacksam om industriministern vill gå litet närmare in på problemen.

Herr talman! Jag har varit anställd vid domänverket som skogsarbetare i 20 år. Genom fackliga förtroendeuppdrag har jag fått en god inblick i arbetsgivarnas personalpolitik när det gäller skogssektorn. Min erfarenhet är att då det varit problem med avsättning, t.ex. vid lågkonjunktur, har den tryggaste anställningen för oss skogsarbetare funnits vid domänverket. Detta betyder inte att jag ställer mig helt okritisk till de riktlinjer som gäller för domänverkets verksamhet. Det betyder heller inte att jag i princip skulle vara motståndare till att lantbrukare skulle ges möjlighet till förvärv av mark. Men jag kan inte heller förstå motivet för att efterlysa åtgärder i syfte att förhindra att domänverket ökar sitt markinnehav. Tvärtom måste det ju vara en strävan att så sker. Det är en väl dokumenterad uppfattning bland skogsarbetare och deras fackliga organisationer. Vi har också från skogsarbetarhåll kraftigt protesterat mot de planer som finns och har funnits på att sälja delar av domänverkets mark. Särskilt i Norrland har dessa protester varit mycket starka. Att domänverket får tillskott av mark i södra Sverige men tvingas sälja mark i Norrland kan ju inte vara vettigt med tanke på den höga arbetslösheten i Norrlands skogsbygder. Nu räknar industriministern med att betydande arealer skall överföras. Jag skulle vilja föreslå både industriministern och Arne Andersson att fråga skogsarbetarna i Norrland och de kommunala förtroendemännen i Norrlands kommuner vad de anser i den här frågan. Och sett ur den synpunkten skulle jag vilja vända på det hela och fråga industriministern: Vore det inte önskvärt med åtgärder för att underlätta markköp till domänverket? Detta kunde ske bl.a. genom att man anslår medel för detta ändamål utöver vad som redan har redovisats.

Herr talman! Får jag först säga att det här är en fråga som centerpartiet har drivit länge. Vi har motionerat om möjligheter till skogskomplettering. Men det är först i och med regeringen Fälldin nr 1 som vi har skapat reella möjligheter på det sätt som nu sker. Jag tycker att Arne Andersson i Ljung i någon mån försöker sätta sig mellan två stolar. Jag har gett ganska fylliga och uttömmande svar på de tre frågorna. Vidare har jag också angett regeringens principiella målsättning i det här sammanhanget, nämligen att vid skogskomplettering skall enskilda skogsägare prioriteras. Ändå tycks Arne Andersson ifrågasätta våra motiv. Jag beklagar det. Jag vill ta upp fråga nr 1 till en speciell liten granskning, eftersom Arne Andersson i Ljung tycks mena att mitt svar inte är fullödigt.

Då hade vi sannolikt fått en situation där innehavet av storskogsbruk hade övergått från det ena bolaget till det andra — om det hade funnits köpare, vilket ju också kan diskuteras. I alla fall hade man inte kunnat förvänta sig att finna köpare. Då hade marken ii ett antal fall gått till domänverket, på de uttryckliga villkoren att där det av strukturskäl var lämpligt att komplettera enskilda brukningsenheter skulle domänverket tillsammans med lantbruksstyrelsen medverka i den processen. Nettoeffekten av detta är i första hand att 20 000 hektar nu övergår från storskogsbruk till privatskogsbruk — vilket är önskvärt, som jag ser det — men sluteffekten av den processen har vi inte sett än. Fortfarande är vissa markköp aktuella, eftersom skogsindustrin fortfarande har problem. Här kommer det fortlöpande loss mark varmed man kan komplettera enskilda brukningsenheter, och enligt min uppfattning vore det i det sammanhanget också önskvärt att nybilda rena skogsbruksfastigheter. Flaskhalsen är egentligen svårigheten för de enskilda brukarna att få kapital. Huvudansvaret för den frågan är ju inte direkt industridepartementets, utan det ligger i och för sig på de organ som har ansvaret för kapitalmarknaden, framför allt riksbanken, som har avgörandet i sin hand. Jag hoppas det skall bli möjligt för riksbanken att se till att landshypoteksorganisationen får tillräckliga resurser för att kunna svara mot de anspråk som kan finnas. Beträffande de andra frågorna vill jag säga att vi planerar att fortsätta arbetet med att, där det är lämpligt av strukturskäl, ge enskilda personer möjligheter att gå in som köpare. Detta kan ju också utgöra svaret på fråga nr 3. Lantbruksnämnderna har alltså lantbruksstyrelsens uppdrag att bevaka och följa frågan. Får jag till John Andersson säga att om man ser på den här frågan ur regionalpolitisk synpunkt skall man finna att bygder där privatskogsbruket spelar en central roll och där det aktiva privatskogsbruket dominerar är de levande bygderna. Där finns det också underlag för servicenäringar etc., medan bygder som domineras av storskogsbruket har stora problem med att upprätthålla infrastruktur och samhällsservice. Detta talar i och för sig för att man, när det är lämpligt av strukturskäl att förstärka enskilt privatskogsbruk, skall göra det. Förutsättningen är naturligtvis att det är brukare som bor på fastigheten och som alltså aktivt kan delta i skötseln av de skogsbruksfastigheter det är fråga om.

Herr talman! Jag har full förståelse för att ett interpellationssvar med viss fördel kan lämnas i något allmännare formuleringar utan att man behöver gå in på de mest konkreta detaljer. Men det är likväl ändå på det sättet, herr industriminister, att några åtgärder utöver den mera principiella inställningen inte nämns i svaret. Jagifrågasätter verkligen inte industriministerns motiv, utan jag tycker det är utomordentligt glädjande att vi har fått tillfälle att höra dem. Det är onekligen så att aldrig så fasta principiellt grundade uppfattningar någon gång måste upprepas, och eftersom vi nu har en stor överföring av markinnehav från de olika ägarkategorierna menar jag att det trots allt är utomordentligt värdefullt att kammaren har fått lyssna till industriministerns principiellt grundade uppfattning. Att jag skulle ifrågasätta motiven är verkligen inte riktigt. Har jag givit det intrycket måste jag ha uttryckt mig oskickligt, och det vill jag inte gärna. Jag har följaktligen förståelse för att detaljer kan saknas, men svaret var väl ändå rätt så svepande. Jag ställde en fråga med anledning av industriministerns svar att den jordförvärvsprövning som vi har skulle lösa alla de här problemen och att den också skulle ha fungerat i alla dessa fall. Jag kan ha förståelse för att frågan är svår. Jag upprepar frågan: Varför ligger de här besvärsärendena — i konkreta fall vi känner till, där markägare pekar på förhållandet att det finns preliminära avtal mellan bolagen och domänverket — hos regeringen? Det är fall där en markägare i området inte har kommit in, helt enkelt därför att det som industriministern menade skulle ha fungerat så bra verkligen inte har fungerat. Det kvarstår. Jag vill inte påstå att Sven Andersson var utpräglat heroisk. Jag tycker det var en bra redogörelse han gjorde. Men det var ändå litet heroiskt att gå in och ta ansvaret för den proposition vi diskuterade. Det ger mig onekligen anledning att säga till Sven Andersson att han i den här kammaren tydligen är den främste företrädaren för just den formulering som jag citerade, nämligen att den rådande svaga skogskonjunkturen är sådan att staten nog ändå är den ende realistiske köparen. Det kan jag förstå, för det var rätt stora markområden det var fråga om. Men propositionen andades i varje fall inte viljan att göra alla de ansträngningar som måste göras för att enskilda markägare, så långt det över huvud taget var möjligt, skulle kunna kompenseras. Jag tycker det var friskt och djärvt gjort, Sven Andersson, att ta ansvaret för propositionen, men det var knappast någon klart borgerligt grundad syn. Det var därför vi tog oss före att uttrycka det här synsättet så, att det egentligen var ett fullföljande av en politik som var fasligt mer passande när vi hade en socialdemokratisk regering än när vi hade en folkpartiregering. Jag står fortfarande för att det hade varit mer klädsamt att uttrycka det på annat sätt. Beträffande John Andersson kan jag bara konstatera — vilket han faktiskt inte gjorde - att vi har olika ideologisk grundsyn. Även om jag förespråkar en uppfattning att domänverkets markinnehav i varje fall inte skall öka, så är det lätt för mig att förstå att det för John Andersson inte är motbjudande att så sker. Det kanske inte är så mycket mer att göra av det. Jag ber återigen att få tacka industriministern för det här svaret.

Herr talman! Min egen erfarenhet är att om det blir lågkonjunktur för skogsprodukterna, så drar man kraftigt ner på avverkningarna inom det privata skogsbruket — sysselsättningen minskar helt enkelt. Det kan ju inte vara obekant att det privata skogsbruket väntar med sina avverkningar tills priserna är höga. Så sker också i viss mån inom skogsbolagen. Det är i stort sett bara domänverket som försöker att hålla en jämn avverkning. Nu säger industriministern att han har som princip att enskilda markköpare skall prioriteras. Jag sade att jag inte har som princip att man skall hindra t.ex. lantbrukare att komplettera sitt markförråd. Jag vill därför ställa en följdfråga — den kan gälla både industriministern och Arne Andersson i Ljung: Vore det inte vettigt att med hänsyn till att det finns mängder av skogsfastigheter som icke brukas göra en ordentlig översyn för att få en ändring till stånd? Det är väl ändå på det sättet att våra skogstillgångar bör ses som en nationell tillgång som skall vårdas och brukas på bästa sätt. Att då rikta sina blickar mot domänverket ter sig från min synpunkt mycket underligt. Förklaringen till att man gör det kan väl vara, som Arne Andersson säger, att det är våra ideologiska bakgrunder som är olika. I det fallet kan jag nämna att de propåer som jag har gjort här stöds av hela den svenska skogsarbetarkåren.

Herr talman! Får jag till Arne Andersson i Ljung säga att den omständigheten att det ligger ett antal besvärsärenden för avgörande i departementet knappast kan tas som intäkt för att det har gått grus i maskineriet. Det är klart att en så pass omfattande fastighetsreglering som det här är fråga om föranleder ett antal besvärsärenden. Slutligen får jag säga att det var väl att Arne Andersson förtydligade sig en del, för av hans första inlägg fick jag intrycket att han i och för sig accepterar den här verksamheten, som initierades genom det program som jordbruksdepartementet och industridepartementet upprättade 1977. Jag fick ett intryck av att han var kyligt inställd till detta. Programmet förutsatte domänverkets aktiva medverkan, och det tycker jag att domänverket lojalt har funnit sig i. Domänverket har alltså medverkat till att i första hand 20 000 hektar förs över från skogsvårdsstyrelserna till privatskogsbruket. Det finns också andra liknande fall. Jag vill bara erinra om att regeringen för någon vecka sedan behandlade ett ärende från Örebro län, där i samband med domänverkets förvärv av bolagsskog också drygt 3 000 hektar tillfördes 25 enskilda brukningsenheter. Därmed förbättrades underlaget för dessa brukningsenheter och enligt min uppfattning även ägarstrukturen i den bygden. Jag anser det vara ett föredömligt fall.
Herr talman! Jag tror att debatten har varit nyttig i flera avseenden och att industriministern har rätt i vad han sade i sitt förra inlägg, att vi inte vet mycket om vilka nettoeffekterna blir av denna rätt omfattande handel. För den skull hyser jag förhoppningen att den från de enskilda brukarnas synpunkt negativa utvecklingen skall vändas till en för dem förmånligare utveckling. I samband med den betydande affärsverksamhet som under det närmaste året — och kanske under ännu längre tid — skall bedrivas på detta område kan den korrigering av ägarförhållandena som jag åtstundar mycket väl uppnås. I så fall är ingen olycka skedd. Jag menar på fullt allvar vad jag sade i mitt första inlägg, att jag inte är ute efter att rikta skott mot domänverket, utan vad jag vänder mig mot är en ökning av domänverkets totala markinnehav. Skulle nu, för första gången på länge, någon förskjutning ske mellan de olika kategorierna ägare, har jag av principiella skäl den uppfattningen att den skall gå i riktning mot det enskilda ägandet och inte tvärtom. Jag är naturligtvis mycket intresserad av att se hur detta slutar.
Herr talman! Den här frågan har också en viktig förlängning. Vi är väl alla överens om att en jämn ström av råvara till våra industrier är önskvärd. Här har nu på flera håll problem uppstått, eftersom enskilda skogsägare inte avverkar i sin skog. Inte minst för de små sågverken i Norrland är det mycket viktigt att domänverket får behålla sina skogsmarker och att de får tillskott av mark när så är möjligt.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig dels om regeringens allmänna syn på tillverkningsindustrins roll i Stockholmsregionen i framtiden, dels om jag är beredd att ställa mig positiv till att möjligheterna att rädda Finnboda varv prövas i överläggningar mellan företrädare för staten, berörda kommuner och Stockholms läns landsting. I riksdagens beslut om regionalpolitiken våren 1979 fastslogs att det är angeläget att i alla delar av landet åstadkomma en väl differentierad arbetmarknad i syfte att bl.a. minska riskerna för en ensidig social sammansättning av befolkningen. Sysselsättningssituationen i Stockholmsregionen är, som Pär Granstedt framhåller i sin interpellation, i de flesta avseenden mer gynnsam än i andra delar av landet. Sysselsättningsgraden för kvinnor är högre och antalet lediga platser i förhållande till antalet arbetssökande år högre. Det föreligger emellertid en viss obalans på arbetsmarknaden till följd av tjänstesektorns dominans. Två tredjedelar av de sysselsatta i regionen är verksamma inom den offentliga och privata tjänstesektorn samt handeln. I övriga delar av landet svarar dessa sektorer för enbart hälften av sysselsättningen. Jämfört med andra regioner är det framför allt den privata tjänstesektorn som har en betydligt större andel av den totala sysselsättningen. Andelen sysselsatta inom den offentliga sektorn ligger emellertid också över riksgenomsnittet och antalet statliga arbetsplatser per 1 000 invånare är betydligt högre än i andra delar av landet. Samtidigt som servicesektorn har växt kraftigt i Stockholmsregionen har industrisysselsättningen minskat, varför andelen sysselsatta inom industrin minskat relativt kraftigt. Industrisysselsättningen i regionen minskade således från slutet av 1960-talet till mitten av 1970-talet, medan landet i övrigt hade en ungefär oförändrad sysselsättningsnivå. Under senare år har däremot förändringen av industrisysselsättningen inte varit mer negativ i Stockholmsregionen än i andra delar av landet. Riksdagen har beslutat om allmänna riktlinjer för arbetet med decentralisering i den offentliga förvaltningen . Av beslutet framgår att decentraliseringsarbetet politiskt skall samordnas i regeringen och dess kansli. Vidare uttalade riksdagen vid behandlingen av regionalpolitiken att möjligheterna till omlokalisering av ny eller expanderande statlig förvaltning bör prövas målmedvetet och att en delegation borde inrättas för detta ändamål. Enligt riksdagens uttalande måste starka skäl finnas för att förlägga ny statlig verksamhet till Stockholm eller dess grannkommuner, men hänsyn måste också tas till verksamhetens ert och kontaktbehov. Regeringen har nyligen beslutat inrätta en särskild delegation inom regeringskansliet med uppgift att verka för sådan decentralisering inom statlig verksamhet som riksdagen uttalat sig för samt att medverka vid prövning av lokaliseringsfrågor. Beträffande den privata tjänstesektorn uttalade riksdagen vid sin behandling av regionalpolitiken att systemet med lokaliseringssamråd borde utvidgas till att även omfatta etableringsfrågor inom denna sektor, vilken till stor del är lokaliserad till storstadsområdena, främst Stockholmsregionen. Regeringen kommer därför att med berörda organisationer söka nå överenskommelser motsvarande dem som finns för industrin. Regeringens strävan att dämpa tillväxttakten inom tjänstesektorn i Stockholmsregionen bidrar till en god balans på arbetsmarknaden där. Men enligt min bedömning har industrin i regionen en sådan utvecklingskraft att också den kan bidra till att balansen på arbetsmarknaden i stort sett kan bibehållas. Inslaget av verkstadsindustri är större än i övriga delar av landet, och branscher som kan förväntas genomgå större strukturförändringar svarar för en mycket liten del av sysselsättningen i regionen. Det är naturligtvis svårt att bedöma industrins sysselsättningsutveckling på sikt och enligt vad jag inhämtat räknar länsstyrelsen med en negativ sysselsättningsutveckling fram till mitten av 1980-talet. Den beräknade relativa minskningen skulle emellertid i stort sett följa riksutvecklingen. Det kan således finnas anledning att kontinuerligt följa industrins sysselsättningsutveckling i regionen och dess effekter på balansen på arbetsmarknaden. Beträffande den andra frågan vill jag erinra om vad jag tidigare sagt i kammaren om Finnboda varv. Kommissionen för de min2re och medelstora varven har i sitt betänkande Mindre och medelstora varv, lämnat förslag rörande bl.a. Finnboda varv. Förslaget bereds f. n. inom industridepartementet inför den proposition om varvsfrågor som regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen under våren 1980. Jag kan därför inte nu uttala mig om regeringens syn på kommissionens förslag.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min interpellation. Jag tror att vi är eniga om att det faktum att Stockholmsregionen har en allmänt sett bättre arbetsmarknad än kanske de flesta delar av landet inte innebär att vi får blunda för de stora problem som finns just beträffande industrisysselsättningen i denna region. Som jag påpekat i min interpellation har antalet industriarbetsplatser minskat sedan mitten av 1960-talet med ungefär 20 000. Detta har också lett till att industrisysselsättningens andel av den totala sysselsättningen har gått ned från 23 2 till ungefär 18 26. Det har dock kompenserats av att den offentliga sysselsättningens andel av den totala sysselsättningen har ökat från 18 96 till ca 30 70. Också den privata serviceoch administrationsverksamheten har ju expanderat kraftigt. Denna utveckling har faktiskt inneburit en allvarlig snedvridning av arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Det påverkar också den sociala sammansättningen i denna region på ett mindre lyckat sätt. Problemen måste angripas på två vis. För det första är det viktigt att se till att den offentliga och privata tjänsteoch servicesektorn inte expanderar alltför snabbt — detta också för att förhindra en alltför hastig befolkningstillväxt i Stockholmsregionen. Vi måste akta oss för att återkomma till den situation som rådde på 1960-talet med de påfrestningar den medförde både för Stockholmsregionen och för landets avfolkningsbygder. Låt mig säga att de åtgärder för att begränsa tillväxten inom den offentliga och den enskilda tjänstesektorn som industriministern redovisar och som jag ju känner väl till ser jag som någonting mycket positivt, och jag är medveten om att den nuvarande regeringen är beredd att föra en mycket aktiv politik på det området. För det andra måste vi se till att vi kan upprätthålla industrisysselsättningen också i Stockholmsregionen. En snabbt krympande industrisysselsättning skapar också här betydande svårigheter för dem som friställs och för de nytillkommande på arbetsmarknaden som söker industrijobb. De drabbas på samma sätt som människorna i andra regioner av tvånget att söka sig jobb på annat håll om de vill ha den typ av arbete som de är utbildade för och har kompetens för. Det är inte alltid möjligt att omskola sig till den typ av jobb som det finns större tillgång på i regionen. Det gäller alltså att inte så att säga stirra sig blind på totalsiffrorna, när man skall bedöma arbetsmarknadsläget i en region som Stockholmsregionen. För den som förgäves söker ett industrijobb är det inte alltid en tröst att veta att staten söker departementssekreterare. Jag tolkar industriministerns svar som att regeringen är medveten om problematiken och medveten om att man måste se allvarligt på industrisysselsättningens problem i Stockholmsregionen lika väl som i andra delar av landet. Jag hoppas därför att vi kan påräkna en aktiv industripolitik också för Stockholmsregionens vidkommande. I min interpellation tog jag upp ett konkret fall, nämligen Finnboda varv som ju liksom så många andra varv i landet f. n. är nedläggningshotat. Finnboda varv sysselsätter ungefär 400 man. Varvskommissionen har föreslagit nedläggning, trots att man från regionens sida har tagit fram utredningsmaterial som visar att det borde vara möjligt att med viss krympning av verksamheten och personalstaben uppnå lönsamhet för företaget inom en treårsperiod. Nu pekar industriministern på att frågan om varven bereds i regeringskansliet, och han säger att han därför inte vill yttra sig om regeringens syn på kommissionens förslag. Det har jag all förståelse för — jag tycker att det är fullt naturligt i det beredningsläge som man befinner sig i. Min frågeställning var egentligen inte heller den i interpellationen, utan den var om industriministern är beredd att se positivt på att det kommer till stånd överläggningar mellan berörda kommuner — det gäller framför allt Nacka och Stockholm —, Stockholms läns landsting och företrädare för staten, exempelvis i form av Svenska Varv. Den frågeställningen har industriministern inte kommenterat, och det kunde kanske vara av intresse att få höra någonting om huruvida han ser en sådan kontakt som meningsfull. Jag vet i alla fall att landstinget och kommunerna har begärt att få överläggningar med Svenska Varv. I en tidigare varvsdebatt här i eftermiddag sade industriministern att man måste naturligtvis också vidta åtgärder för att kompensera de orter som skulle kunna drabbas av varvsnedläggelser. Jag vill uttrycka den förhoppningen att om, vilket jag fortfarande hoppas inte skall bli fallet, det skulle bli en nedläggning av Finnboda varv också Stockholmsregionen då kan bli aktuell för åtgärder för att kompensera det bortfall av industriarbetsplatser som det skulle kunna föranleda.

Herr talman! Frågan om industrisysselsättningen i Stockholmsregionen har ju vid flera tillfällen varit föremål för diskussioner här i kammaren. Det har varit skiftande ansvariga statsråd som har haft att svara på de frågor som ställts. I den interpellation som ligger till grund för dagens debatt finns en del statistik som jag inte tänker upprepa. Jag vill bara påpeka att industrisysselsättningen har minskat mycket kraftigt. I mitten av 1950-talet fanns 14 90 av de svenska industriarbetarna här i Stockholmsregionen. Denna siffra har sjunkit till 10 26 och den fortsätter att sjunka. Samtidigt växer naturligtvis andelen tjänstemän, eftersom tjänstesektorn ökar kraftigt. Stockholmsregionen minskar alltså antalet industrisysselsatta både i procent och i absoluta tal. Detta skapar en allvarlig arbetslöshetssituation för rätt många individer, låt vara att den procentuella andelen —så vi slipper gräla om det — inte är stor. Man kan inte diskutera arbetslöshet enbart i procentuella termer, eftersom det är människor, individer, det är fråga om. : Framtiden ser inte heller bra ut. De planerade investeringarna i Stockholmsregionen är bland de lägsta i hela landet. De gamla industrierna har mycket svårt att klara sig. Här kommer naturligtvis markprissituationen i Stockholmsområdet in i bilden. Det finns massor med statistik som talar klarspråk när det gäller utvecklingen. Vi menar att det blir en mörk framtid för de människor som har tänkt sig att kunna ägna sig åt en produktiv syssla i sitt liv. Det är en ansenlig mängd människor som anser att det är det väsentligaste för dem. Man kan ju fundera över varför ingenting händer. Med bekymmer av detta slag är det lättast och för stunden bekvämast att inte göra någonting alls. Man kan trösta sig med att något allvarligt sannolikt inte kommer att inträffa inom den allra närmaste tiden. En del inbillar sig t.o.m. att den snedbelastning som den stockholmska arbetsmarknaden är utsatt för kommer att lösa sig lika enkelt — om man får använda det uttrycket — som när människor sysselsatta i jordoch skogsbruk flyttade in i industrin. Det var ju bara att packa kappsäcken och flytta. Men man måste då fråga sig: Vart skall de ungdomar flytta som inte kan få arbete i Stockholmsregionen? De är ju i den unika situationen att de inte kan flytta någonstans för att få det bättre och få större möjligheter. De sitter alltså i en särskilt utsatt situation. Jag tror att det är en rent katastrofal ståndpunkt att inte vilja göra någonting åt detta. Vi vet också att de traditionella jobben inom industrin kommer att avta ganska snabbt framöver. Omställningarna och strukturrationaliseringarna inom industrin kommer att göra det ännu svårare för unga människor att få den här typen av arbete. Vi vet av erfarenheter utomlands att en del av dem kommer att bli synnerligen fientligt inställda till samhället. Oavsett om detta tar sig uttryck i gatuvåld eller politiskt våld är risken stor för en mycket stark högerreaktion i samhället. Jag tror att det finns mycket stor anledning att uppmärksamma sådana här tendenser, som vi redan i dag kan peka på. Den andra frågan i interpellationen som har diskuterats gäller Finnboda varv. Där skulle jag faktiskt, efter att ha filosoferat över industrisysselsättningens konsekvenser i regionen, vilja peka på nödvändigheten av att vi får en varvsrörelse i Stockholm som underlättar för den industri som finns här att vara kvar. Vi har nämligen den bestämda uppfattningen att därest det inte finns en varvsrörelse, som kan utgöra en servicestation för de transporter som går sjövägen över Stockholmsregionen, kommer hamnverksamheten att drabbas och därmed de industrier som är knutna till den verksamheten. Vi får alltså effekter åt det hållet som blir mycket olyckliga. Det är i betydligt större utsträckning det som är avgörande för den kraftiga uppslutningen bakom Finnboda varv än detta att vi till varje pris skall ha någon ersättningsindustri, om man nu skulle lägga ner Finnboda varv. Det är egentligen inte arbetstillfällena som sådana som vi försöker skydda, utan vi vill motverka konsekvenserna av nedläggning av en varvsrörelse som får ett sådant genomslag långt ut i det stockholmska näringslivet. Vi har fått lov att acceptera att industriarbetstillfällen har försvunnit i andra industrier i Stockholm utan att vi sagt ett knäpp. När L M Ericsson rationaliserade bort 1 500 personer på något år i Stockholm accepterade vi detta, därför att vi ansåg att skulle dessa inte ha rationaliserats bort i Stockholm, så hade några andra orter — mycket sämre ställda än Stockholm — blivit drabbade. Det är alltså inte på de grunderna som vi nu argumenterar. Innan min taletid går ut vill jag bara fråga industriministern: Kan det vara riktigt att varvsutredningen under nu pågående diskussioner hindrar Finnboda varv att fungera som ett företag? Man stoppar ju beställningar som det tidigare har träffats uppgörelse om. Det föreligger ytterligare förfrågningar som dock har stoppats av varvets ägare i Göteborg. Jag menar att det finns mycket starka skäl för industriministern att ta sig en titt på hur Svenska Varvs ledning i Göteborg egentligen hanterar det här enskilda varvet efter de diskussioner som förevarit och de diskussioner som skall äga rum i industridepartementet. Det finns mycket stor anledning att se närmare på detta.

Herr talman! Får jag till Pär Granstedt säga att självfallet kan vi inte från industridepartementets sida ha synpunkter på om överläggningar tas upp mellan varvsledning och kommun och landsting beträffande Finnboda varv. Men nog tycker jag att det vore att rekommendera — det skulle säkerligen bli mera meningsfullt — att sådana överläggningar tar vid sedan regeringen lagt fram sin proposition i varje fall och helst sedan man har ett riksdagsbeslut att falla tillbaka på. Är vi inne i det skedet att vi skall bedöma varvsindustrins och därmed även Finnboda varvs framtid vet man kanske mera vad man diskuterar under överläggningarna, om riksdagen har fattat sitt beslut. Till både Pär Granstedt och Sivert Andersson vill jag säga att jag tror på Stockholmsregionens industriella framtid. Jag tror att med den aktiva industripolitik vi bedriver har industrin här goda utvecklingsmöjligheter — bättre än i många andra områden. Jag stöder detta antagande på en analys av sammansättningen av industrisysselsättningen i regionen. S.k. framtidsbranscher — låt mig här inte gå in på Finnboda varv — är ju inom den stockholmska industrin bättre representerade än inom industrin i landet i övrigt. Den mycket aktiva och föredömliga verksamhet som den regionala utvecklingsfonden bedriver här i Stockholms län har också visat att denna region har synnerlig förmåga att attrahera just den tekniskt avancerade industrin, och det har lett till att vi här har en koncentration av en rad elektronikföretag med mycket betydande och lovande utvecklingspotential. Det finns alltså inte anledning att se Stockholms industriella framtida i någon mörk dager. Jag vill definitivt vända mig mot Sivert Anderssons uttalande att de som skall söka sig en utkomst inom industriell produktion och inom varuproduktion i övrigt i det här länet, går en mörk framtid till mötes. Så är inte fallet. Det är vidare alldeles klart att vi även behöver en tillväxt baserad på bl.a. företag och en atmosfär där nyföretagandet och småföretagsamheten uppmuntras. I de allmänna industripolitiska planer som vi har ingår att ta nya tag för att stimulera enskilda arbetare och tjänstemän att bli sina egna, ensamma eller i grupp, och i olika företagsformer. Jag är förvissad om att Pär Granstedt kommer att medverka i den processen, och jag hoppas att också Sivert Andersson kommer att kunna ge sin medverkan här. Framför allt skulle vi vilja se att de fackförbund där Sivert Andersson är en inflytelserik funktionär aktivare engagerade sig för möjligheterna till nyföretagande och för uppmuntran också av enskilda arbetare och tjänstemän att ta den chans till nyföretagande som nu öppnas genom utvecklingsfonderna. Jag kan i och för sig förstå Sivert Anderssons resonemang om Finnboda varv, innebärande att man egentligen inte främst skulle vara inriktad på antalet sysselsatta utan mera på att ta till vara den komponent i regionens industriella profil som varvet utgör, men i de avvägningar som vi står inför måste vi se Finnboda som en varvsenhet bland flera vid Östersjön och Bottenhavet. Vi har ändå en överkapacitet på detta område. Varje enskild enhet kan inte bedömas enbart utifrån sina egna förutsättningar. Exempelvis Lunde varv uppe i Ådalen är naturligtvis beroende av den totala efterfrågekapaciteten, och då har man att göra överväganden om hur de olika regionerna sysselsättningsmässigt ser ut. Låt mig i anslutning till den debatt som vi tidigare förde erinra om att det i Storstockholm enligt den senaste arbetsmarknadsstatistiken finns över 140 lediga jobb per 100 arbetssökande. Detta skall jämföras, som jag tidigare sade, med ett riksgenomsnitt på drygt 40 arbetstillfällen per 100 arbetssökande. Jag kan, eftersom jag nämnde Lunde varv som ett varv som i viss mån arbetar på samma marknad som Finnboda varv, också peka på motsvarande situation i Västernorrland, där man har 28 lediga platser per 100 arbetssökande. Det är sådan statistik som man, eftersom resurserna är givna och knappa, måste ta hänsyn till när man bedömer var den framtida varvskapaciteten skall finnas.
Herr talman! Först vill jag ta upp frågan om de överläggningar som man har begärt från de berörda kommunerna och landstinget. Jag blir litet fundersam över industriministerns uttalande om att sådana överläggningar vore att rekommendera efter det att proposition har lagts fram och t.o.m. efter ett riksdagsbeslut. I den mån riksdagsbeslutet också kommer att avgöra Finnboda varvs framtid verkar det inte särskilt meningsfullt att sätta sig ner och överlägga om Finnboda varv efter att riksdagen fattat beslutet. Att riva upp riksdagsbeslut är inte så förfärligt lätt. Tanken var väl snarare att man skulle få till stånd dessa överläggningar innan positionerna är låsta. Syftet med överläggningarna skulle naturligtvis vara att försöka finna vägar att rädda detta företag åt framtiden, kanske med en något annorlunda produktionsinriktning jämfört med den man har i dag, såsom ju också har föreslagits av Maynard Shipbuilding Consultants utredning. Jag hoppas alltså att jag missförstod industriministern på den punkten och att han delar uppfattningen att man bör ha överläggningar i ett skede när man kan påverka händelseutvecklingen och inte efter det att alla viktiga beslut är fattade. Sedan noterar jag med tillfredsställelse den mycket positiva syn på Stockholmsregionen som industriregion som industriministern gav uttryck för. Jag tror det är värdefullt för oss att man i ledningen för industridepartementet har den grundsynen att Stockholmsregionen inte bara skall bli en serviceoch tjänsteregion utan också bibehållas som en viktig industriregion i landet. Tyvärr får man konstatera att hittillsvarande utveckling av industrisysselsättningen i Stockholmsregionen inte har gett bilden av denna expansionskraft och livskraft som industriministern förutspår. Men låt oss hoppas att vi nu står inför en vändpunkt och att vi kommer att kunna bibehålla industrisysselsättningen med minst den andel förvärvsarbetande som vi har här i dag. Och med en positiv attityd från regeringens sida och en allmänt positiv industripolitik, som ju regeringen för, är det kanske inte omöjligt att åstadkomma detta. Det är viktigt att det finns många framtidsbranscher här. Inte minst vill jag ta fasta på det som industriministern sade om möjligheten att utveckla småföretagsamheten. Jag tror att det kanske är det allra viktigaste för den industriella utvecklingen i landet i sin helhet och även här i regionen att vi får ett fungerande nyföretagande och en positiv utveckling för småföretagsamheten. Där har ju redan gjorts mycket av den första regeringen Fälldin, och jag förstår att vi har ytterligare positiva åtgärder att vänta på det området. Sammanfattningsvis upplever jag att den inställning till problemen som jag har tagit upp och som industriministern redovisar som positiv gör att jag ser med en viss tillförsikt på framtiden. Men jag hoppas ändå att denna positiva syn på Stockholmsregionen som industriregion också kommer att färga av sig på de slutgiltiga bedömningarna när det gäller Finnboda varv. Det är riktigt, som sades här, att vi har många arbetsplatser per arbetssökande i denna region. Men det är inte, som jag försökte framhålla redan i mitt inledningsanförande, alltid säkert att det är en tröst för en friställd industriarbetare att det eftersöks personer som departementssekreterare, lärare eller liknande. För den berörda människan handlar det om hon kan få ett jobb som hon har kvalifikationer, förutsättningar och intresse för. Det är det avgörande. Att det efterfrågas en massa människor till jobb som man inte kan ta av olika skäl är ingen som helst tröst. Därför är det trots allt viktigt att man inte bara tittar på statistiken utan att man också tittar på de berörda enskilda människornas situation.

Herr talman! Det är värdefullt med sådana här diskussioner om den arbetsmarknad vi har i Stockholm. Jag tror nämligen att industriminister Åsling egentligen inte har riktigt klart för sig hur den arbetsmarknaden ser ut. Det är sant att vi har en ganska stark ställning när det gäller de företag som sysslar med elektronik. Stockholm är ju ett centrum för landet i fråga om den industrin. Men det hjälper inte. Drygt fyra femtedelar av industriarbetsställena är småföretag, dvs. företag med mindre än 50 anställda. Drygt nio tiondelar av industriarbetsställena är fristående arbetsställen som varken är huvudkontor, moderarbetsplats eller filial till någon moderarbetsplats. Verkstäder och tryckerier, alltså den grafiska industrin, svarar för två tredjedelar av industrisysselsättningen, och det gäller här sysselsättning i företag med låg eller rentav minimal lönsamhet. Det är alltså en sämre lönsamhet i huvuddelen av den industri vi har här i Stockholm än det är i industrin i landet i övrigt. Vi kan vidare notera att antalet arbetsställen med mindre än 50 sysselsatta minskat betydligt snabbare här än i andra delar av landet. Varför berättar jag nu detta? Jo, det är för att visa att det här sker en nedgång i verksamheten som är smygande och som därför inte uppmärksammas på samma sätt som när det sker större saker ute i landet. Det är i och för sig lättare att motverka en sådan utveckling än en utveckling som kommer plötsligt, men den har trots allt inneburit en väldig snedvridning av fördelningen av arbetstillfällena. Jag tror att det vore bra om man i industridepartementet något djupare analyserade den stockholmska arbetsmarknaden.

Jag vill varna för Svenska Varvs strukturutredning, där man talar om att reparationsobjekten är ojämnt fördelade. Ser man på redovisningen av reparationsverksamheten för 1979 finner man att det inte är fråga om någon ojämn fördelning. Verksamheten är tvärtom mycket jämnt fördelad över månaderna, om man räknar bort semestermånaden juli och den svåra ismånaden mars, då fartygsaktiviteten naturligtvis var mycket låg. Vi kan notera att varvet har byggt upp en betydande industriverksamhet, en industriverksamhet som skulle vara ännu större, om inte varvsledningens tidigare intentioner hade hindrat en satsning på sådant som på andra ställen kallas alternativ produktion men som för Finnboda alltid varit en naturlig del av produktionsmixen. Man har ökat industriarbetstimmarna från 9 000 år 1978 till 35 000 år 1979, och varvet beräknar att man utan vidare skulle kunnat ha en industrisysselsättning på ca 50 000 arbetstimmar om man bara fått gå in i tid. När man nu skall bygga ett ro-ro-fartyg på 6 500 ton och begärt att få option på det andra, och när man fått förfrågningar på ytterligare två fartyg, då är det med stor förvåning vi noterar att detta inte får gå igenom, så att varvets sysselsättning tryggas för en tid framöver. Alldeles oavsett vilka lömska planer man har mot varvet, så måste det vara bra om det finns en beläggning på det.
Herr talman! Får jag avslutningsvis säga till Pär Granstedt att jag, som jag sade, naturligtvis inte har någonting emot att kommuner och landsting överlägger med Svenska Varvs ledning om enskilda driftplatsers framtid etc. Men jag tar mig friheten att tvivla på att man kan gå in och träffa några bindande uppgörelser, innan riksdagen har tagit ställning till Svenska Varvs strukturplan och de åtgärder som den kan komma att föranleda. Överläggningarna kan inledas, så långt är jag överens med Pär Granstedt, men jag tror att det är svårt att låta dem leda till bindande beslut i något avseende. Det är trots allt så, att vi måste pröva Svenska Varvs strukturplan som helhet och inte göra undantag för någon av de berörda driftplatserna. Får jag allra sist säga att jag är väl medveten om hur Stockholms arbetsmarknad ser ut.

Rätt skött — med den industripolitik som vi nu har i Sverige, med utvecklingsfonderna och alla de andra möjligheter som står till buds — bör detta kunna utgöra en ganska intressant bas för vidareutveckling. Det bör också kunna innebära en betydande tillväxt när det gäller småföretagen i Stockholmsregionen.
Herr talman! Jag har i och för sig ingenting att invända mot det sista konstaterandet. Personligen har jag stor tilltro till den industripolitik som numera förs här i landet. Jag tolkar industriministern så, att den också skall komma den här regionen till godo. Beträffande de här förhandlingarna vill jag säga att jag är helt på det klara med att man inte kan få några bindande beslut utan regeringens och riksdagens medverkan. Jag utgår emellertid ifrån, att om man vid överläggningar mellan landsting och kommuner å ena sidan och Svenska Varv å andra sidan, kommer fram till någon form av lösning som skulle kunna rädda Finnboda för framtiden är detta någonting som skulle hälsas med tillfredsställelse av både regering och riksdag. Ingen kan ju ha någonting emot en sådan lösning, om den sedan kan passa in i den allmänna strukturutvecklingen för varvsindustrin i dess helhet. Syftet med sådana överläggningar skulle naturligtvis vara att hitta en lösning som är acceptabel för den här regionen och naturligtvis också i sina konsekvenser för varvsindustrin i andra delar av landet. Som sagt, det kan väl ingen ha någonting att invända emot.
Herr talman! Jag skall helt kort ställa en fråga till industriministern. Anser industriministern att det skulle vara värdefullt om orderstocken vid Finnboda varv nu fylldes på i stället för att tömmas?
Herr talman! Detta är en fråga som inte kan besvaras utan att man känner till förutsättningarna. Det karakteristiska för en del av de order som Svenska Varv har tagit under senare år är ju att kostnadstäckningen har varit mycket svag. Det har varit fråga om stora förlustaffärer som har kostat statskassan betydande, för att inte säga enorma, belopp. Det är ju det det hela gäller. Nog kan vi bygga fartyg här i landet. Det är vi inte dåliga på, men problemet är att få beställningar som också ger kostnadstäckning och inte förutsätter allt större statliga åtaganden som föröder våra förutsättningar att gå in i framtidsbranscher.
Herr talman! Jag skulle kunna hålla med herr Åsling om det var på det viset att man saboterade varje möjlighet att kunna göra något bra i svensk varvsindustri i framtiden om man fyllde på orderböckerna. Men hur man än resonerar när det gäller Finnbodas framtid är det befogat att ställa en fråga: Är det bra för svensk varvsindustri att man avstår från att låta det här varvet räkna på förfrågningar som gäller produktion till mycket bättre priser än dem man får för redan tecknade kontrakt? Det är ju så att man faktiskt får sådana förfrågningar och ändå får man inte teckna nya kontrakt. För mig förefaller det som om Svenska Varvs ledning på det här sättet försöker kväva Finnboda varv och ta bort varje möjlighet att få varvet att kunna fungera vidare. Har man inga orderböcker vore det ju lätt att hänvisa till att det här varvet är omöjligt. Men de som gör varvet omöjligt i dag är, enligt vad jag kan förstå, ägarna själva.

Herr talman! Anita Gradin har i en interpellation frågat mig dels om den svenska regeringen utöver det katastrofbistånd som redan lämnats via internationella hjälporgan också ämnar bistå med bilateralt stöd till det kampucheanska folket, dels om jag är villig att aktivt medverka till att Nationella enhetsfronten för Kampucheas räddning kan upprätta ett informationskontor i Stockholm. Informationen om läget i Kampuchea är motsägelsefull. Likväl står två saker helt klara: För det första att hjälpbehoven alltjämt är mycket stora. För det andra att hjälpprogrammet har svårt att komma i gång. Detta kan i viss mån förklaras av att det under pågående konflikt är svårt att få den interna distributionen att fungera. Därtill kommer bristande vilja hos de stridande parterna att samarbeta med de internationella hjälporganen. Dessa faktorer riskerar att leda till minskande biståndsvilja i olika givarländer. Sverige har därför erbjudit personal ur FN-beredskapsstyrkan för att underlätta den interna distributionen och därmed hela hjälpprogrammets genomförande. Personal från katastrofhjälpsenheten inom denna styrka har redan tidigare ställts till WFP:s och FN:s flyktingkommissaries förfogande för hjälpen till Kampucheaflyktingarna i Thailand, och vi har från början gjort klart att personalen också står till förfogande för insatser inne i Kampuchea. Vidare har Svenska röda korset fått preliminära förfrågningar om svensk medicinsk personal. Regeringen i Phnom Penh har denna vecka fått ett konkret erbjudande om svensk hjälppersonal. Erbjudandet har på mitt uppdrag framförts av Svenska röda korsets generalsekreterare Anders Wijkman, som denna vecka har besökt Phnom Penh. Jag vill också här nämna att regeringen hittills har avsatt ca 30 milj.kr. för olika hjälpinsatser för nödlidande kampucheaner. En stor del av detta belopp har gått till de människor som uppehåller sig i gränsområdet mellan Thailand och Kampuchea och till flyktinglägren inne i Thailand. Regeringen avser nästa vecka besluta om ytterligare bidrag till WFP:s, UNICEF:s, Internationella röda kors-kommitténs hjälpprogram i Kampuchea och samma organisationers samt FN:s flyktingkommissaries hjälp till Kampucheaflyktingar vid thailändska gränsen. Beträffande Anita Gradins andra fråga vill jag framhålla att upprättande av informationskontor eller motsvarande inte är en fråga som kräver ställningstagande av regeringen. Eftersom det sålunda står Phnom Penh-myndigheterna fritt att öppna ett kontor i Stockholm, finner jag inte att svenska myndigheter har anledning att aktivt medverka härtill.

Herr talman! Situationen i Kampuchea förbättras nu långsamt enligt alla rapporter vi får. Administrationen börjar att fungera allt bättre, och regeringen i Phnom Penh börjar få ett allt fastare grepp om förhållandena i landet. Det föreligger enstämmiga rapporter från skilda håll om detta, och jag kan bara instämma med Anita Gradin när hon säger att det är förvånande att utrikesministern kan tala om motsägelsefull information. Hjälpbehovet är stort, och möjligheterna att få fram hjälpen har varit små. Utrikesministern säger i interpellationssvaret att detta beror på ”bristande vilja hos de stridande parterna”. Detta är en något märklig formulering. Varifrån kommer detta påstående? Har man verkligen gjort allt som står i den svenska regeringens makt för att upprätta goda och förtroendefulla kontakter med regeringen Heng Samrin? Det är ju där den springande punkten ligger, vilket också Anita Gradin varit inne på. Av interpellationssvaret framgår tydligt att den största delen av den svenska hjälpen går till gränstrakterna mellan Thailand och Kampuchea, och således kommer den förmodligen in via Thailand. Det är klart att om man kanaliserar största delen av den svenska hjälpen dit, så blir förtroendet för hjälpinsatserna dåligt hos regeringen i Phnom Penh. Det bästa sättet att förbättra förhållandena och öka möjligheterna för den svenska hjälpen att kanaliseras in till Kampuchea är givetvis att förbättra förbindelserna med regeringen Heng Samrin. I det sammanhanget kommer kravet på ett informationskontor i Stockholm in i bilden. Jag skall inte närmare gå in på den frågan, eftersom Anita Gradin redan har diskuterat den, men jag vill fråga utrikesministern: Varför erkänner inte Sverige regeringen Heng Samrin? Av vilka skäl upprättas det inte fulla diplomatiska förbindelser med denna regering? Vilka kriterier i den svenska erkännandepolitiken är icke uppfyllda när det gäller regeringen Heng Samrin? Såvitt jag förstår finns det ingenting som behöver hindra Sverige att principiellt göra ett erkännande, och jag skulle vilja veta hur utrikesministern ser på den här frågan.

Herr talman! Att det föreligger olika åsikter om förhållandena i Kampuchea mellan dem som tidigare haft ordet här i kammaren var säkert väntat. Jag vill till att börja med säga att jag delar utrikesministerns uppfattning, att uppgifterna om förhållandena i Kampuchea är motsägelsefulla. Anledningen till att jag begärde ordet är den kanske något säregna situationen att jag tycker att utrikesministern inte helt klart har svarat på Anita Gradins första fråga. Den gällde huruvida den svenska regeringen är villig att öppna möjligheterna till ett bilateralt samarbete med Kampuchea. Jagtror att svenska folket är intresserat av att få ett klart besked om detta. Vi är många — kanske den överväldigande majoriteten av svenska folket — som är medvetna om de ohyggliga förhållandena bland flyktingarna i öster. Allt vad Sverige har satsat, och än mer vad Sverige har försökt att satsa och ytterligare kommer att satsa, på hjälpen åt dessa flyktingar är av utomordentligt stort värde. När däremot frågan om bilateralt samarbete diskuteras gäller det något annat, nämligen förhandlingar mellan regeringarna, varvid man gemensamt skall besluta om projekt och projektens utformning och storlek. Nu är situationen den att Sverige har — och det är jag mycket tacksam för — icke erkänt regeringen i Kampuchea. Redan på grund av detta faktum tycker jag att det borde vara uteslutet att diskussioner om bilateralt samarbete upptas. Jag anser emellertid att det vore välgörande att av utrikesministern få detta klart uttryckt i kammaren.

Herr talman! Anita Gradin klagade över att det tar lång tid att få svar på sina frågor. Jag beklagar detta. Till de omständigheter som har bidragit hör att riksdagen faktiskt har varit hemförlovad under nästan fyra veckor sedan Anita Gradin framställde interpellationen. Anita Gradin gjorde, liksom Oswald Söderqvist, ett nummer av att jag sade att det finns motsägelsefulla informationer om vad som egentligen händer i Kampuchea och menade att så inte alls är fallet. Jag tycker att den debatt som redan varit, innan jag deltagit med mer än mitt första inlägg, visar att det objektivt förhåller sig på det sätt som jag sagt, nämligen att det finns olika uppfattningar om vad som faktiskt händer i Kampuchea. De olika uppfattningarna framgår också av den diplomatiska rapporteringen och av den internationella debatten. Konstigare än så är det inte. Skulle förhållandet vara det motsatta, förmodar jag att konflikten i Kampuchea är den enda i historien där samtliga parter har samma mening. Jag tror inte att Anita Gradin egentligen är så naiv att hon föreställer sig att det förhåller sig på det sättet. Nu har det i detta skede inte varit regeringens främsta ambition att försöka göra politiska analyser, även om vi förvisso också har sysslat med detta. I den nuvarande situationen då människor, inte minst barn, svälter och dör i hundratusental har vi tyckt att vi skall göra en humanitär insats. Därvid har vi försökt att agera på ett sådant sätt att vi kan nå fram så effektivt som möjligt. Vi har, liksom de allra flesta, menat att om hjälpen skall få någon omfattning måste den vara internationell och detta inte bara av det skälet att vi, hur stora resurser vi än vore beredda att satsa, inte ensamma kan klara av den enorma hungerkatastrof som pågått och fortfarande pågår i detta område. Det finns givetvis också andra rent organisatoriska och politiska skäl varför man bör koncentrera verksamheten till de internationella hjälporganen. Att dessa organ har haft svårigheter att nå fram med hjälpen är allmänt omvittnat. Jag tror att ingen föreställer sig att Sverige genom bilaterala insatser kunde ha övertagit de internationella organisationernas uppgift. Men den svenska regeringen har likväl gjort klart — vilket väl inte alla andra regeringar gjort — att vi är beredda att också göra bilaterala insatser. Jag vet inte riktigt vad fru Sundberg syftar på med sin vädjan om att vi inte skall ha bilaterala kontakter med Kampuchea. Vi har inte formella diplomatiska förbindelser med Heng Samrin-regimen. Det har vi gjort klart från den här talarstolen praktiskt taget en gång i månaden under den senaste tiden, och vi har också redogjort för skälen till det, som är desamma som gäller för alla andra länder som vi erkänner diplomatiskt. Men vi har kunnat upprätthålla vad vi tidigare har kallat funktionella förbindelser. Det senaste exemplet på det är just, som jag nämnde i mitt svar, att den svenska Röda korset-chefen Anders Wijkman har varit på besök i Phnom Penh. Han har där på mitt uppdrag haft samtal med regeringen i Phnom Penh och då fått veta att man i och för sig vore tacksam för svenska direkta hjälpinsatser till dem som svälter. Men man har också påpekat de svårigheter som det innebär att just nu utnyttja detta erbjudande. Det saknas alltså på inget sätt vilja från svensk sida att göra en konkret hjälpinsats i Kampuchea direkt med svenska pengar och med svensk administration. Det är inte hos oss som hindren har rests, utan det är situationen i Kampuchea som har skapat de hinder som fortfarande tyvärr finns. Vad sedan gäller den andra frågan som Anita Gradin tog upp — nämligen den om ett informationskontor — har jag aldrig riktigt förstått de bekymmer som hon, Oswald Söderqvist och andra har om informationskontor i Sverige. Vi har ju från regeringens sida tydligt talat om att det står vem som helst fritt att bedriva informationsverksamhet i Sverige — även med bas i vad de vill kalla informationskontor. Och där ställer de svenska myndigheterna upp på det sätt som man gör med människor som söker sig till Sverige för att utöva verksamhet här. Det är exempelvis klart att de som kan komma från Kampuchea för att upprätta ett sådant här kontor kan få visering.

Det tycker jag inte att vi skall ha.

Herr talman! Jag noterar med glädje att utrikesministern uttryckte att det finns en vilja hos regeringen att verkligen uppta bilateralt biståndssamarbete med regeringen i Phnom Penh. Jag är verkligen glad att få höra det. Jag hoppas att den viljan skall manifesteras i praktiken också ganska snart. Det bästa — jag vidhåller det fortfarande — är att vi skaffar oss ordentliga diplomatiska förbindelser. På den punkten är jag inte nöjd med utrikesministerns svar, liksom inte heller med de svar som jag tidigare fått på frågor under hösten. Utrikesministern har aldrig konkret talat om vad det är för hinder som ligger i vägen. De principer vi har och som har upprepats gång på gång är att en regim som skall erkännas bör uppfylla vissa fordringar. Den skall ha kontroll över territoriet. Den skall ha en fungerande administration. Den skall ha stöd av huvuddelen av befolkningen. Den skall helt enkelt kunna administrera landet. Det är väl i stort de principer som gäller och de kriterier som har anförts tidigare. Rätta mig gärna, om jag har fel, eller lägg till någonting! Men vad är det då som inte uppfylls av regeringen i Phnom Penh? Det är ju det vi måste få veta. Det var en mycket undanglidande formulering som utrikesministern använde här, precis som i höstas när jag ställde en fråga om samma sak. Tala om konkret vilka svenska kriterier som inte uppfylls, så skulle jag bli ännu gladare för det här svaret.
Herr talman! Såväl Anita Gradins interpellation som nu Oswald Söderqvists inlägg klargjorde att i bakgrunden till det bilaterala arbetet finns insatser som går utöver det humanitära stödet. När det gäller det humanitära stödet är vi säkert alla ense om behovet av det — det må vara multilateralt från Röda korset eller andra hjälporganisationer eller bilateralt från Sveriges sida. Men eftersom utrikesministern nu förtydligade Anders Wijkmans uppgift i Phnom Penh, skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga. Den största svårigheten för de internationella hjälporganisationerna när det gäller arbetet i Kampuchea har ju varit att man från både Pol Pot-regimens och den vietnamesiska regeringens sida har krävt att bidraget skall koncentreras till de egna anhängarna. Jag vill alltså fråga utrikesministern om regeringen i Kampuchea nu har ställt villkoret att de bilaterala hjälpinsatserna från svensk sida skall begränsas och skötas genom den vietnamesiska regeringen. Kommer man från svensk sida i så fall att ställa några krav på att biståndet, som tydligen skall vara rent humanitärt, skall avse samtliga lidande befolkningsgrupper i Kampuchea?
Herr talman! Först skall jag till Anita Gradin, med vilken jag numera dess bättre synes vara överens om ganska mycket mer än vad som tycktes framgå i ett tidigare skede i debatten, säga att det beklagligtvis är så att en större del av hjälpen går till områdena kring gränsen. Beklagligtvis, säger jag. Därmed menar jag att det inte är någon önskan, vare sig från de internationella organisationerna eller från Sverige, att så skall vara fallet. Det har blivit så, av de skäl som jag tidigare redogjorde för, nämligen svårigheterna att ordna distributionen inne i landet. Detta har naturligtvis att göra med det faktum att det pågår strider där, men förvisso har det kanske också en del att göra med, för att uttrycka sig försiktigt, administrativa ofullkomligheter hos de organ som har satts att hjälpa till med det här arbetet på den internationella nivån. Fördelningen av hjälpsändningarna lär vara sådan att ungefär en tredjedel går till gränsområdena och resten till det inre av landet. Det är givetvis vår förhoppning att man skall kunna effektivisera hjälpinsatserna i Kampuchea. Med det menas att man skall kunna nå ut till alla områden. Härför finns det trots allt ett intresse från internationella samfund, FN och andra organ. Det finns ett intresse i Sveriges riksdag och, föreställer jag mig, i många andra länders parlament också, för att göra insatser. Därför saknas egentligen inte pengar, utan det som saknas är effektiva kanaler för att verkligen nå fram till de människor som lider. Ingrid Sundberg frågade, om vi med de svenska framstötarna har förknippat villkor om vart hjälpen skall gå. Det ligger i sakens natur, som jag nyss sade, att det svenska intresset är att hjälpen skall nå ut till dem som faktiskt behöver den, och vi vet ju att det finns människor i Kampuchea som behöver hjälp, praktiskt taget över hela landet. Det är ett krav från vår sida att man skall övervinna de svårigheter som hittills har funnits när det gäller att nå ut med hjälpen, inte bara till vissa områden utan till alla områden. I Övrigt har vi dess värre inte kunnat komma så långt i diskussionerna med myndigheterna i Phnom Penh att vi har kunnat ställa villkor om exakt vart hjälpen skall gå. Det är självklart att vi inte kan medverka på sådant sätt att det skulle kunna misstänkas att vi med våra hjälpinsatser tar politisk ställning för den ena eller den andra sidan. Hjälpinsatsen är en humanitär insats. Den skall vara humanitärt motiverad, och den måste utföras på ett sådant sätt att man upprätthåller respekten för detta motiv. Oswald Söderqvist frågade vilka av de krav som vi ställer på en regering för att vi skall upprätta diplomatiska förbindelser som Heng Samrin-regeringen inte uppfyller. Såvitt jag kan förstå är inga av de kraven uppfyllda. Men så snart de blir det skall vi erkänna den regim som etablerar sig i Phnom Penh.

Herr talman! Jag tycker det är litet märkligt att utrikesministern så kategoriskt avstår från att förklara vad han menar. Låt oss se på situationen utifrån de tre kriterier jag nämnde tidigare. Det är fullt klart att regeringen i Phnom Penh har kontroll över och möjligheter att administrera den överväldigande delen av Kampuchea. Ingen har kunnat garantera att de reportage och bilder av olika motståndsgrupper som vi har sett inte är från gränsområdet mellan Thailand och Kampuchea. Det har i månader talats om att Kampucheas regering med hjälp av Vietnam skall starta en jättestor offensiv med flera hundra tusen man för att driva ut dessa motståndsgrupper. Det finns ingenting som talar för att de inte behärskar mer än några få procent av landets yta just i gränsområdet mot Thailand. Kontrollen över territoriet är klar och därmed är det kriteriet uppfyllt. Enligt enstämmiga rapporter fungerar också administrationen från Phnom Penh bättre och bättre. Jag kan bara hänvisa till de artiklar som hittills har skrivits it.ex. Dagens Nyheter av Sara Lidman. Där kan man också läsa om folkets stöd i det område i Kampuchea som till överväldigande delen behärskas av regeringen i Phnom Penh. Alltså är alla kriterier uppfyllda. Eller finns det några andra kriterier att uppfylla som utrikesministern skulle vilja lägga till innan man kan erkänna denna regering? Det finns exempel i den svenska utrikespolitiska historien där Sverige trots att förutsättningarna har varit långt mindre uppfyllda ändå har erkänt regeringar. Jag tycker att det fordrar en ytterligare förklaring.

Herr talman! Jag tror inte att några förklaringar från utrikesministerns sida hjälper när det gäller Oswald Söderqvist och diplomatiska förbindelser. Vad beträffar Anita Gradins senaste inlägg vill jag säga att jag håller helt med henne om det hon menar bör vara ett svenskt krav, nämligen att hjälpen — både den internationella, som vi medverkar i, och den bilaterala — skall nå ut till hela landet. Det är också de krav vi arbetar för i de internationella organisationerna. Herr talman! Den debatt vi har haft hittills om Kampuchea har väsentligen varit en debatt om hur vi skall kunna hjälpa de nödlidande. Men självklart har den här konflikten också en politisk dimension som vi inte får glömma bort i detta sammanhang. Tolv månader efter den vietnamesiska inmarschen i Kampuchea forsätter gerillakriget där. Naturligtvis saknar ingen Pol Pot-regimen, en regim som i grunden raserade landets traditionella struktur, till ett ohyggligt pris för Kampucheas befolkning. Men icke desto mindre är det ett obestridligt faktum att den av vietnameserna installerade regimen i Phnom Penh ännu inte har förmått skapa nationell enighet bakom den politik som av många betraktas som styrd från utlandet. Oavsett vad man må anse om den förra regimen var den vietnamesiska invasionen av Kampuchea ett klart brott mot FN-stadgan, ett brott mot folkrätten, ett otvetydigt fall av väpnad inblandning i en suverän stats inre angelägenheter och måste som sådan med skärpa fördömas. Så har också skett i mycket klara ordalag från svensk sida. Vi har t.ex. i FN:s generalförsamling röstat för ett resolutionsförslag, som kräver de vietnamesiska truppernas tillbakadragande från Kampuchea. Ju längre vietnameserna biter sig fast i Kampuchea, desto större blir risken att de kommer att uppfattas som en fientlig ockupationsmakt av en befolkning för vilken frihet och oberoende framstår som ett historiskt arv. Vi vet dessutom att ett Vietnamdominerat Kampuchea är något som inte kan tolereras i Peking. Fortsatt vietnamesisk närvaro i Kampuchea ökar därmed risken för nya stridshandlingar i Indokina. Indokina har haft nog av krig. Vad Indokina behöver nu är fred. Vi har från svensk sida länge förfäktat principen om varje lands rätt att forma sin egen framtid utan inblandning utifrån. Denna princip låg på sin tid till grund för vårt stöd till det vietnamesiska folkets befrielsekamp. Det är en ödets mycket grymma ironi att dessa principer i dag måste åberopas mot samma vietnameser. Det ankommer inte på oss här i Sverige att föreslå någon lösning av Kampucheas politiska problem. Detta måste göras av kampucheanerna själva. Men vi måste samtidigt slå fast att det är Kampucheas folk, och inga andra, som skall avgöra landets framtid. För att detta skall tillåtas ske måste de vietnamesiska divisionerna omedelbart dras tillbaka från Kampuchea. En regim med brett folkstöd borde inte ha svårt att isolera och sedermera besegra en gerilla som för det överväldigande flertalet kampucheaner symboliserar förtryck och lidande. Det är ingen tillfällighet att övriga inbördes rivaliserande fraktioner i Kampuchea alla tagit avstånd från Pol Pot-regimen och vägrat varje form av samarbete med företrädare för dess styre. Därför framstår det som rimligt att söka skapa förutsättningar för en bred nationell samling, där man med gemensamma krafter skulle kunna påbörja det svåra och tålmodiga återuppbyggnadsarbete till vilket vi alla har en skyldighet att bidra. Men så är i dag tyvärr inte fallet. Det kanske mest synliga beviset för detta är de hundratusentals kampucheanska flyktingar som nu trängs längs Thailands gränser i hopp om en skål ris och i hopp om att kunna undgå krigets fasor. Och vi har förvisso, för att anknyta till den debatt som förs just nu, anledning att göra en insats för dessa människor lika väl som för dem som fortfarande befinner sig inne i landet. Vi har hela hösten försetts med skakande TV-bilder på nöden i flyktinglägren och vi har, efter förmåga, solidariskt sökt bidra till de nödlidandes undsättning. Men på sikt, herr talman, framstår det som uppenbart att Kampucheas befolkning måste ges tillfälle att stanna kvar inom landets gränser. Flyktingströmmen kan bara stoppas genom en normalisering av förhållandena i Kampuchea. Att detta måste ske genom egna kampucheanska insatser säger sig självt. Som lyckligtvis oftast är fallet i utrikespolitiska frågor i vårt land råder full enighet mellan regering och opposition i bedömningen av situationen i Kampuchea. Detta är särskilt värdefullt när vi, som skett under hösten, vänt oss till regeringen i Hanoi med uppmaning om stöd i syfte att skapa gynnsammare förutsättningar för effektiva biståndsinsatser till Kampucheas hårt drabbade folk. Jag utgår ifrån att Anita Gradin och andra som har deltagit i debatten finner det lätt att ansluta sig till vad jag här sagt för att, med gemensamma krafter, stödja det kampucheanska folkets frihet och oberoende, dess rätt till självbestämmande utan inblandning utifrån, i enlighet med internationellt erkända folkrättsliga principer. Vi har, herr talman, i dessa dagar genom krisen i Afghanistan och dess återverkningar på avspänningssträvandena i världen särskild anledning att slå vakt om principerna om folkens självbestämmanderätt. Som företrädare för de små staterna och försvarare av en internationell rättsordning kan vi aldrig godkänna att en mäktigare granne — stor eller liten — efter behag intervenerar i ett lands inre angelägenheter. Jag vet att det råder full enighet bland de demokratiska partierna i riksdagen om dessa enkla principer, som vi aldrig får ge upp, hur dyster situationen än kan te sig.

Herr talman! Jag beklagar att utrikesministern inte anser det vara lönt att svara på den fråga jag har ställt om diplomatiskt erkännande —i varje fall inte direkt. I det välskrivna och välformulerade anförande som utrikesministern läste upp har vi ju det indirekta svaret. Han anser helt enkelt att regeringen i Phnom Penh sitter där på så att säga vietnamesiska bajonetter. Det var ju andemeningen i det anförande som utrikesministern läste upp. Regeringen sitter inte där med folkets stöd utan med stöd av en ockupationsmakt. Regeringens inställning i det här fallet är ju märklig med tanke på ett annat exempel som nyligen har inträffat i utrikespolitiken och i världshistorien, den tanzaniska invasionen i Uganda, om man får kalla den så. Det skulle vara intressant att få veta vilka diplomatiska förbindelser vi har med regeringen i Uganda och när i så fall de upprättades. Jag menar att princip är princip. Den princip som gäller i det ena fallet bör också gälla i det andra. Och där har vi dessa tre kriterier som alltid åberopas. Jag kan inte se att utrikesministern i sitt anförande på något sätt har vederlagt att de kriterierna föreligger när det gäller Kampuchea. Man talar om att strider pågår, och det är klart att man kan göra det så länge som dessa olika motståndsgrupper, antingen de kallar sig vita eller röda, får stöd utifrån, från Thailand. Det är möjligt att gå in och ut över gränsen där. Man kan hindra folk från — det framgick också av Anita Gradins anförande — att flytta tillbaka till Kampuchea, därför att det ligger i ens intresse att hålla dessa flyktingar kvar. Det legaliserar ju ens uppträdande. Då får vi de här förhållandena, och där borde den svenska regeringen klart ta ställning och inte på det här sättet försöka slingra sig undan absolut klara fakta, att kriterierna för erkännande är uppfyllda.
Herr talman! Det finns inte mycket att tillägga. Jag vill bara gärna säga att jag tycker att det kanske mest glädjande i den här debatten har varit utrikesministerns klara redogörelse för Sveriges ställningstagande till de politiska förhållandena i Kampuchea. I och för sig kan man tycka att utrikesministern har redogjort för detta tidigare och att han inte skulle behöva göra det flera gånger, men jag vill gärna uttrycka min glädje över att just sådana här deklarationer återupprepas. Det finns nämligen en tendens hos länder och folk i världen att efter en tid vänja sig vid och acceptera förhållanden som de till att börja med hade reagerat kraftigt emot. Det hari Nr 66 samband med ryssarnas intåg i Afghanistan dragits paralleller med vad som Fredagen den hände i Tjeckoslovakien. Jag tror att just en sådan här klar ny deklaration 18 januari 1980 tjänar det ändamålet att man får klart för sig att vi från svensk sida inte — hur lång tid som än går — kommer att acceptera ett maktövertagande som skett med militära åtgärder i form av ockupation, därmed förhindrande folket i fråga att självt välja och besluta om sin framtid.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att i olika internationella sammanhang protestera mot ”hemgiftsdöden”. Indiska massmedia har på senare tid alltmer uppmärksammat att nygifta kvinnor i åtskilliga fall har påträffats ihjälbrända eller fysiskt misshandlade. Händelseförloppet har inte alltid kunnat fastställas, men det synes klart att bakgrunden ofta har varit osämja mellan makarnas familjer om hemgiftens storlek. Kvinnoorganisationer liksom ledande skribenter i Indien har reagerat mot dessa förhållanden och krävt såväl en striktare tillämpning av gällande lag som lagändringar för att förhindra sådana våldshandlingar. Flertalet indiska politiska partier har gjort uttalanden mot hemgiftssystemet i sina valmanifest. De grymma sedvänjor som enligt dessa uppgifter alltjämt förekommer på sina håll i Indien är för oss svårbegripliga, och det är inte heller lätt för oss att få en klar bild av det som faktiskt sker. Självfallet känner vi avsky inför våldshandlingar av detta slag, och denna syn delas av tongivande grupper inom Indien. Det finns också uppenbarligen en vilja hos dessa grupper att komma till rätta med problemen, och vi hoppas givetvis att de skall bli framgångsrika i sina strävanden. Våra möjligheter att från svensk sida förändra denna grymma sedvänja är av naturliga skäl mycket små. Men på samma sätt som vi i FN och på annat sätt vänt oss mot omskärelse av kvinnor har vi ju anledning att säga vår mening om det uttryck för kvinnoförtryck som Inga Lan: aktualiserat i sin fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Varje år bränns i Indien tusentals unga kvinnor ihjäl därför att deras föräldrar inte kan betala den hemgift som mannen och hans familj kräver. Myndigheterna har blundat för dessa mord, men nu börjar protesterna mot den grymma sedvänjan att komma. Kvinnoförtrycket tar sig olika uttryck. 147 ”Hemgiftsdöden” i Indien är ett exempel på ett brutalt kvinnoförakt. Omfattningen av den s.k. hemgiftsdöden är stor och har ökat på senare år. 1975 brändes 350 kvinnor ihjäl i Delhi. År 1977 dog 4 000 av brännskador på sjukhuset i Delhi, och av dessa var det 2 000 unga nygifta kvinnor. För varje anmält fall finns 100 som tystas ned eller aldrig upptäcks. Kvinnornas status är låg överallt i världen. För inte så länge sedan diskuterades omskärelse av kvinnor här i kammaren. Det är också exempel på grovt brott mot kvinnor. Kvinnorna i bl.a. Indien är ekonomiskt i stort sett helt beroende av männen, och äktenskap i bl.a. Indien och Japan är att betrakta som en affärsuppgörelse. 80 26 av giftermålen i Indien går genom föräldrarna och i Japan anlitas s.k. äktenskapsmäklare i nära hälften av alla äktenskap. Hemgift är förbjuden enligt lag i Indien sedan 1961, men seden har numera spridit sig långt ner i medelklassen. Frågan om ”hemgiftsdöden” handlar inte bara om mord på kvinnor. Hela frågan om hemgift hänger samman med hur kvinnan värderas — med kvinnans ställning över huvud taget. Hemgiftssystemet är diskriminerande och måste stoppas, och de hemgiftsmord som är en följd av hemgiftssystemet måste stoppas och frågan aktualiseras i internationella organ. Det är mot bakgrund av detta jag har frågat Ola Ullsten vad man ämnar göra för att förhindra ytterligare hemgiftsmord. Det sägs i svaret att möjligheterna att påverka denna fråga är mycket små, men det finns ändå en möjlighet att agera internationellt. Jag tycker att skrivningen ”har vi ju anledning” är flytande. Jag skulle vilja fråga om regeringen verkligen tänker göra något. Med andra ord ber jag att få en garanti för att regeringen verkligen kommer att ta upp frågan i internationellt sammanhang. Om svaret på denna fråga blir ja, tolkar jag svaret på min fråga som positivt. Allra sist skulle jag vilja fråga hur regeringen ser på själva hemgiftssystemet. Tänker regeringen också bekämpa detta i internationellt sammanhang?
Herr talman! Jag hoppas verkligen att Inga Lantz skall uppfatta både det svar jag givit och det jag tänker ge nu som positiva. Jag tror inte att det råder någon som helst oenighet oss emellan om att detta är en ohyggligt grym sedvänja. Det är som Inga Lantz sade inte bara grymheten i sig själv som det handlar om utan det gäller också det kvinnoförakt som denna sedvänja är ett uttryck för. Det handlar ju om sedvänjor i ett annat land. När det har gällt kvinnlig omskärelse har vi ändå ansett oss böra aktualisera saken i FN, vilket vi har gjort. Hemgiftsproblemet har naturligtvis varit känt länge, men det har blivit ett aktuellt politiskt problem på sistone. Jag menar att det bör vara regeringens skyldighet att så snart något rimligt tillfälle ges ta upp saken.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har ställt tre frågor till regeringen rörande den svenska flyktinghjälpen: 1. Vill utrikesministern lämna riksdagen en redogörelse för vilka åtgärder som Sverige vidtagit under år 1979 för att bistå flyktingar? 2. Vilka planer har Sverige för att under 1980 öka och effektivisera hjälpen till flyktingarna? Mellan 10 och 12 miljoner människor världen över är i dag att betrakta som flyktingar. Ca 4 miljoner av dessa människor finns i Afrika, ungefär lika många i Asien och ca 2 miljoner i Mellanöstern. Flyktingarna finns alltså huvudsakligen i de delar av världen där man redan har problem med att tillgodose de egna medborgarnas mest elementära behov. Flyktingproblemen i världen har, som Margaretha af Ugglas framhåller, allvarligt försvårats under år 1979. Detta gäller framför allt Sydostasien och Afrikas horn. Stor uppmärksamhet har ägnats olika flyktinggrupper i Sydostasien, först des.k. båtflyktingarna och nu flyktingar från Kampuchea, för vilka hjälpsatsningarna har varit större än för kanske några andra grupper. De afrikanska flyktingproblemen har rönt mindre uppmärksamhet, både opinionsmässigt och i fråga om bidrag. Ändå utgör flyktinggrupperna i Afrikas horn de största i världen näst efter palestinierna. Till en redan allvarlig situation kommer nu också ca en halv miljon flyktingar från Afghanistan som nu befinner sig i Pakistan. Som svar på Margaretha af Ugglas fråga, om vilka åtgärder Sverige vidtagit under 1979 för att bistå flyktingar och vilka planer som finns för att under 1980 öka och effektivisera hjälpen, vill jag erinra om att Sverige under många år har varit en av de tre fyra största bidragsgivarna till FN:s flyktingverksamhet. Därutöver har Sverige kanaliserat stora bidrag direkt till länder som tar emot flyktingar, inte minst frontstaterna i södra Afrika, och vidare lämnat bidrag till befrielserörelser och enskilda organisationer som verkar i berörda länder. Val av kanal har bl.a. gjorts med utgångspunkt i önskemålet om effektivaste möjliga hjälp till flyktingarna. I flertalet fall följs insatserna upp av ambassaderna och SIDA:s biståndskontor, och regelbundna projektdiskussioner förekommer med FN:s flyktingkommissarie, Röda korset och företrädare för andra organ. Budgetåret 1978/79 anslogs ca 210 milj.kr. för flyktingverksamhet, vilket innebar en ca 25-procentig ökning i förhållande till föregående budgetår. Av dessa medel avsåg över 100 milj.kr. Afrika, 38 milj.kr. Palestinaflyktingarna, ca 20 milj.kr. Sydostasien och ca 15 milj.kr. Latinamerika. Innevarande budgetår har hittills ca 275 milj.kr. utbetalats eller utfästs för flyktinginsatser utanför vårt land. Det är inte osannolikt att bidragen totalt detta budgetår kan komma att uppgå till ca 300 milj.kr. Förutom hjälp via biståndsanslaget för Sverige en generös politik när det gäller att ta emot flyktingar här i Sverige. Den s.k. flyktingkvoten är under innevarande budgetår mer än dubbelt så stor som under de närmast föregående budgetåren och uppgår till 3 250 personer, av vilka ca 2 000 avser s.k. båtflyktingar. Dessutom tar Sverige årligen emot stora grupper av flyktingar som på eget initiativ tar sig till vårt land och som av politiska skäl tillåts stanna. I anslutning till Margaretha af Ugglas fråga om regeringens planer för att hjälpa flyktingarna på Afrikas horn vill jag erinra om att SIDA i sina senaste petita ger stort utrymme åt behoven av ökade insatser bland flyktingar i regionen. I den nyss framlagda biståndspropositionen utlovas också ökade insatser på detta område. Regeringen har tidigare detta budgetår anslagit sammanlagt 24 milj.kr. för detta ändamål, av vilka 8 milj.kr. till Sudan, 5 milj.kr. till Somalia, 10 milj.kr. till Etiopien och 1 milj.kr. till Djibouti. Med anledning av den fortfarande besvärliga flyktingsituationen i regionen räknar jag med fortsatta stora insatser för de berörda länderna.

Herr talman! År 1979, som skulle ha varit barnens år, blev på ett ohyggligt sätt också flyktingarnas. Först nådde oss skakande bilder och berättelser om de hundratusentals flyktingarna från Vietnam, de s.k. båtflyktingarna, och sedan, efter Vietnams invasion i Kampuchea, blev världens uppmärksamhet riktad mot de nödlidande människorna i Kampuchea och i flyktinglägren i Thailand. Den tragiska utvecklingen i Sydostasien har nästan skymt situationen i andra delar av världen. Afrika har också svåra flyktingproblem som en följd av konflikter och förtryck av mänskliga rättigheter. I Sudan, Somalia, Etiopien och Djibouti finns det långt över en miljon flyktingar, i södra Afrika likaså. Det är mot denna bakgrund jag ställt mina frågor till utrikesministern, och jag ber att få tacka för den redogörelse för de svenska flyktinginsatserna som svaret innebär. Jag menar att det är angeläget för riksdagen att få en sådan här redogörelse. Då regeringsbeslut om katastrofhjälp och flyktinghjälp fattas många gånger under ett år, blir det svårt att få en samlad bild av de svenska flyktinginsatserna. Till utrikesministerns svar vill jag göra två kommentarer. Jag är glad att utrikesministern utlovar ökade insatser till flyktingarna på Afrikas horn. Det finns i dag ingenting som tyder på att Eritreakonflikten skall få en snar lösning. Situationen i Ogaden är fortfarande spänd, och enligt tidningsuppgifter uppgår de somaliska flyktingarna till nära en miljon. Situationen för flyktingarna blir desto svårare som länderna på Afrikas horn hör till jordens fattigaste. Min andra synpunkt har att göra med Sveriges möjligheter att påverka andra länder att ställa upp i det internationella flyktingarbetet. Av en redogörelse från UD:s u-avdelning framgår att uppföljningen av de bidragsutfästelser som gjordes vid den särskilda bidragskonferens som FN:s generalsekreterare anordnade för att få in pengar till hjälpprogrammet för Kampucheaflyktingarna, i och utanför Kampuchea, blivit utomordentligt dålig. Utfästelserna uppgick till totalt 200 milj.kr. Utvecklingen efter konferensen visar att endast ca 40 miljoner dollar utbetalats per slutet av december och att såväl FN:s som Röda korsets insatser hotas att allvarligt bromsas upp om inte ytterligare medel inflyter snarast. Min fråga till utrikesministern är: Vad kan Sverige göra för att söka påverka andra länder att honorera sina utfästelser, att över huvud taget få i gång denna hjälpinsats? Jag vill tillfoga att till skillnad från Anita Gradin tycker jag att det är utomordentligt viktigt att Sverige agerar i samverkan med internationella organisationer i en situation då en främmande invasionsarmé befinner sig på Kampucheas jord.
Herr talman! Margaretha af Ugglas har begärt en redogörelse, jag har lämnat den, och hon har uttryckt sin tillfredsställelse med att det skedde. Därför har jag i och för sig inte så mycket att tillägga utöver att försöka svara på hennes fråga vad Sverige kan göra för att få andra länder att också ställa upp. Till att börja med kan man slå fast att även om Sverige för en generös flyktingpolitik i den meningen att vi tar emot ett stort antal flyktingar — det rör sig om 6 000-7 000 varje år — lämnar vi också bidrag till dels egna flyktingprogram i regioner som berörs, dels de internationella flyktingprogrammen. Men det är självfallet också andra länder som gör detsamma. Här föreligger behov av att de internationella organisationerna — jag tänker då framför allt på FN:s flyktingskommissariat — kan arbeta litet mera långsiktigt. Därför behöver man också utfästelser om bidrag som är mer långsiktiga, som inte bara gäller för ett år i taget. Det är ett exempel på ett område där Sverige genom att självt föregå med gott exempel har försökt att få andra länder med sig och därigenom också försökt att effektivisera det internationella flyktingarbetet. Tyvärr har vi inte lyckats i all den omfattning vi skulle önska. Men jag tror att det å andra sidan inte heller är möjligt för Sverige att egentligen göra så mycket mer på det här området än vi redan har gjort. De siffror som Margaretha af Ugglas nämner — 200 milj.kr. i utlovat stöd och 40 milj.kr. i utbetalat stöd — är en relation som dess värre dyker upp i olika internationella hjälpsammanhang. När det gäller Kampucheaflyktingarna beror förhållandena delvis på det som den tidigare debatten om situationen i Kampuchea har berört, nämligen svårigheterna att utnyttja gjorda utfästelser, att omsätta den vilja till biståndsinsatser som här faktiskt finns i praktiskt arbete. Vilka de svårigheterna är har vi redan diskuterat ganska utförligt.
Herr talman! Sverige är en stor biståndsgivare i internationella sammanhang, vilket jag tycker är bra, och det medför också en möjlighet och ett ansvar för oss att söka påverka andra länder så att den internationella hjälpen blir effektiv. Jag tror att vi är helt överens om att vi måste utnyttja de möjligheter vi har att t.ex. stödja FN:s flyktingkommissariat även på det administrativa planet för att kunna få till stånd en effektiv internationell hjälp.

Herr talman! Oswald Söderqvist har i en interpellation frågat mig: 1. Är regeringen beredd att i samarbete med andra stater, t.ex. de neutrala eller de skandinaviska, ta initiativet till att föra fram den kurdiska frågan till FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och andra speciella organ som arbetar med politiskt och kulturellt förtryck och diskriminering? 2. Är regeringen beredd att ta initiativet till att sammankalla en internationell kongress i likhet med den typ av kongresser som ägde rum under Vietnamkrigets dagar, för att granska de länders politik som utsätter det kurdiska folket för förtryck: Turkiet, Irak, Iran och Syrien? 3. Är regeringen beredd att, i likhet med de insatser som tidigare gjorts och görs för befrielserörelser i t.ex. Afrika, även stödja kurdiska, demokratiska och progressiva organisationer med bistånd samt medverka till att ett kurdiskt informationskontor inrättas i Sverige? 4. Är regeringen beredd att fördöma det förtryck och den assimileringspolitik som utövas mot kurderna i Turkiet, Irak, Iran och Syrien, att fördöma de avrättningar av kurder som sker i Irak och Iran samt att kräva att undantagstillstånd i den turkiska delen av Kurdistan upphör och därmed också i de turkiska städerna Istanbul, Ankara och Adana? De kurdiska minoriteterna har genom den senaste tidens händelser i Mellersta Östern åter kommit i blickpunkten. I Iran har kurder inlett en kamp för ökat självstyre. Tidigare riktades uppmärksamheten främst mot Irak, där en långvarig uppgörelse mellan kurder och centralregeringen fick ett abrupt slut i mars 1975 då schahen drog in sitt stöd till de irakiska kurderna. Strider förekommer fortfarande i irakiska Kurdistan men nu i betydligt mindre utsträckning. Kurderna utgör en särskild etnisk grupp med ett eget indoeuropeiskt språk. De har varit bosatta i samma områden sedan åtminstone 3 000 år. De har emellertid aldrig bildat en egen stat som täckt de områden de traditionellt befolkat. I stället har kurderna genom historien varit splittrade i ett stort antal klaner som ofta bekämpat varandra. I fredsavtalet efter första världskriget stadgades att ett självständigt Kurdistan liksom i övrigt även ett självständigt Armenien skulle upprättas. Dessa statsbildningar kom emellertid aldrig till stånd. De nya gränserna kom i stället att dela upp den kurdiska befolkningen mellan olika stater. Kurderna utgör nu en av många etniska och religiösa minoriteter i Irak, Iran, Syrien, Turkiet, Sovjet och även i Libanon. Efter andra världskriget gjordes ett försök att skapa en kurdisk stat i Iran. Detta kom till uttryck genom att Sovjetunionen i sin iranska ockupationszon upprättade både en kurdisk och en azerbaijdjansk stat. Efter det att Sovjet i maj 1946 dragit tillbaka sina styrkor återtog emellertid den iranska armén snabbt kontrollen över dessa områden. Någon egentlig pankurdisk rörelse har aldrig funnits. I stället förekommer ett stort antal kurdiska organisationer och grupperingar med olika politisk grundsyn och med mycket skiftande krav på politisk ställning och kulturella rättigheter på sitt program. Kurder har också i stor utsträckning assimilerats i de länder där de bor och där de inte sällan innehar höga poster i det politiska livet. Av inte minst här nämnda skäl har det varit svårt att väcka en bredare internationell opinion till stöd för kurdfrågan. Endast en gång har kurdernas situation tagits upp i FN. Det var 1963 då Mongoliet och Sovjetunionen var för sig anklagade Irak för folkmord. Regeringen följer noga utvecklingen i denna del av världen, inte minst för att kunna ge stöd till framställningar om humanitära insatser. Det är givetvis vår förhoppning att det skall bli möjligt att finna fredliga lösningar på de aktuella tvistefrågorna, så att striderna och oron kan upphöra och varaktigt stabila förhållanden inträda. Låt mig så närmare få kommentera Oswald Söderqvists konkreta frågor. Minoritetsfrågor har i flera fall tagits upp inom FN:s kommission för mänskliga rättigheter, där Sverige var medlem intill årsskiftet. Kurdfrågan har emellertid aldrig ägnats särskild uppmärksamhet i detta forum. Det politiska läget i regionen just nu gör det heller inte sannolikt att den kurdiska frågan skulle komma att behandlas i FN-sammanhang eller i något annat internationellt forum. Vad beträffar den typ av internationell kongress som Oswald Söderqvist har i tankarna och som hölls under Vietnamkriget tillkom den som bekant på enskilt initiativ och utan deltagande från några regeringar. Såväl Röda korset som Rädda barnen gjorde 1974-1975 insatser bland kurderna i Irak. De båda organisationerna diskuterar f. n. fortsatta insatser i Irak. Regeringen är beredd att i positiv anda pröva framställningar avseende humanitära insatser för kurdiska grupper i olika berörda länder i regionen. I fråga om informationskontor är läget det, som Oswald Söderqvist torde känna till, att ett sådant kontor inte har officiell status i Sverige. Det står var och en fritt att utan särskilt tillstånd bedriva informationsverksamhet i Sverige. Ingen behöver sväva i tvivelsmål om den vikt svenska regeringen tillmäter skyddet av de mänskliga rättigheterna. Vi fördömer varje form av förföljelse av människor på grund av deras politiska eller religiösa övertygelse, deras ras eller etniska tillhörighet, var helst sådan förföljelse förekommer. Arbetet för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna i de länder där dessa inte respekteras måste för att bli verkningsfulla i första hand föras på ett internationellt plan och kraven som ställs måste omfatta alla FN:s medlemsländer. Från svensk sida görs härvidlag aktiva insatser. Oswald Söderqvist vänder sig slutligen mot det förhållandet att undantagstillstånd införts i Turkiet. Detta undantagstillstånd, som inte omfattar alla delar av landet, har motiverats med den svåra terrorism som i dag plågar Turkiet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Som jag har sagt i interpellationen och som utrikesministern också berör i svaret har den kurdiska nationen under långa perioder glömts bort i den internationella debatten. Jag har i stort ingenting att erinra mot den historiska bakgrundsbeskrivning som utrikesminsitern här gör. Det är bara ett par punkter som jag skall återkomma till. Det är här fråga om en stor nation. Med nation menar jag då naturligtvis en grupp folk som har samma språk, samma kultur osv. I ett brev som olika kurdiska organisationer i samband med denna interpellation har skickat bl.a. till utrikesministern gör man en kort beskrivning av läget i de här fyra olika länderna. Jag tänkte läsa in brevet i kammarens protokoll. Till att börja med påpekar man i brevet att kurderna utgör en av de största folkgrupperna i Mellersta Östern. I dag lever 10-12 miljoner kurder i Turkiet, 3 miljoner i Irak, 6 miljoner i Iran och 800 000 i Syrien utan några mänskliga och demokratiska frioch rättigheter. Det kurdiska språket är förbjudet i alla dessa länder. Vidare säger man i brevet: ”Det kurdiska folket, som tillsammans med andra progressiva krafter i Iran kämpade mot shahens despotiska regim, har nu av Khomeinis reaktionära regim tvingats lämna sina byar och städer och från de kurdiska bergen försvara sig mot den nuvarande regimens angrepp. I Irak har kurderna kämpat för sina demokratiska rättigheter sedan 1961 mot den chauvinistiska Baathregimen, som idag gör allt för att utplåna den kurdiska befolkningen. Tusentals kurder har tvångsförflyttats från sina byar till södra Irak med syfte att arabisera dem. I deras ställe flyttar araber in för att arabisera det kurdiska området. Gränsen mellan Irak och Turkiet och Irak och Iran har tömts på människor inom en tjugo kilometer bred sträcka för att isolera kurderna i de olika länderna från varandra. Målet är att krossa den kurdiska frihetskampen. I Turkiet förnekas kurdernas nationella existens helt och hållet. Där ökar förtrycket av kurderna parallellt med att kurdernas kamp för mänskliga frioch rättigheter blir starkare. Sedan fjorton månader råder idag undantagstillstånd i 19 städer och provinser varav 16 är kurdiska. Den reaktionära militären nöjer sig emellertid inte med dessa åtgärder utan uppmanar de politiska partierna och folkopinionen att motarbeta kurderna och de progressiva krafterna i landet. Genom införandet av tvångslagar nyligen förbjöds alla kurdiska organisationer, som arbetar för demokrati.

Herr talman! Jag tror inte att jag i interpellationssvaret uttryckte mig så att det var kurdernas fel att de genom historien varit uppdelade i olika klaner och att det skulle vara deras fel att de är splittrade. Jag bara noterade detta som ett historiskt faktum, ett historiskt faktum som naturligtvis också har sin betydelse för det sätt på vilket den internationella opinionen har reagerat i kurdfrågan. Vad som från svensk sida måste vara av intresse när det gäller kurderna lika väl som när det gäller nationella minoriteter i andra länder — det må vara stora eller små minoriteter — är naturligtvis att vi är uppmärksamma på de brott mot de mänskliga rättigheterna som kan begås mot dessa grupper. Varhelst sådana brott begås och vi får kännedom om det måste vi självfallet vara beredda att uttala vårt fördömande. Vi måste också — och det har jag klargjort i svaret — vara beredda till direkta humanitära insatser till förmån för denna folkgrupp liksom för många andra. Vi måste också — Oswald Söderqvist tog inte upp den saken i sitt anförande nu, men han nämnde den i sin interpellation — vara beredda att fördöma användandet av dödsstraff, vare sig det gäller kurder eller andra. Jag tror att vi på alla dessa områden har ett relativt gott samvete, även om vi självfallet aldrig när det gäller internationella kriser eller förföljelse och förtryck av minoriteter kan redovisa att de svenska insatserna har medfört att problemen som sådana blivit lösta. Med detta hoppas jag att jag har förtydligat det jag ville säga i interpellationssvaret, nämligen att vi är beredda att ta de initiativ som krävs i lägen där vi bedömer att initiativen kan vara framgångsrika. Det kan ofta vara så, herr talman, att man, om man reser frågor vid tidpunkter då möjligheterna till framgång är begränsade eller ringa, rent av kan motverka sitt syfte. Det var i viss mån det som jag hade i tankarna när jag gjorde den bedömningen att det politiska läget i dag i det område där kurderna finns knappast gör det sannolikt att frågan skulle kunna komma upp i något FN-organ.

Det var det jag ville ha sagt genom mitt påpekande på den punkten. I övrigt måste jag tolka utrikesministerns svar på det sättet att den svenska regeringen inte i nuläget är beredd att göra några konkreta framstötar i frågan och att anledningen till det är att man bedömer att sådana inte skulle lyckas. Jag utgår från att den bedömningen då vilar på goda informationer. Jag tycker dock att den är litet undanglidande. Eftersom det gäller en så stor befolkningsgrupp vilken uppenbarligen är förföljd i många stater — det finns mängder av bevis för detta, som man inte kan komma ifrån — och vilken verkligen är i behov av stöd, tycker jag att Sverige skulle visa ett något större intresse för att ta upp dess sak. Skälen till att man inte gör det är kanske av handelspolitisk natur — jag vet inte vilka kriterier som ligger bakom utrikesministerns bedömning av läget, och förmodligen kan han inte heller tala om det.

Jag tycker att Sverige har ett ansvar på den punkten. På samma sätt som utrikesministern sagt att man är beredd att fördöma förtryck, förföljelse osv. borde han känna ett sådant ansvar och också ta på sig det när det gäller kurderna. I det avseendet är jag inte nöjd med utrikesministerns svar i denna fråga. Vi får kanske återkomma till den vid något annat tillfälle.
Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att ge större rättvisa åt systemet med vedeldningsbidrag. Frågan har sin grund i att stöd för övergång till vedeldning enligt bostadsstyrelsens föreskrifter till energisparförordningen normalt förutsätter tillgång till fritt bränsle. Det finns naturligtvis åtskilliga som, även om de får betala för vedbränslet, med hänsyn till läge och andra omständigheter kan anses ha tillgång till bränsle i sådan omfattning och till sådan kostnad att de kan jämställas med dem som har tillgång till fritt bränsle. Bostadsstyrelsens föreskrift utgör inte hinder mot att bidrag utgår även i sådana fall. F. n. pågår arbete med en utvärdering av energisparplanen. I det arbetet studeras också hur energisparstödet används. Innan resultat av utvärderingen föreligger är jag inte beredd att föreslå ändring av reglerna om bidrag för övergång till vedeldning.

Herr talman! Först ett tack till bostadsministern för svaret på min fråga. Alla åtgärder som syftar till att spara energi är välkomna, också bidrag till dem som föredrar att elda med ved framför med andra bränslen. Det gäller inte bara därför att övergång till vedeldning är bra ur energisynpunkt utan också därför att det bidrar till en förbättring av skogsvården. Jag måste erkänna att jag är något konfunderad över den mening i svaret där det sägs att bostadsstyrelsens föreskrift inte utgör hinder mot att bidrag utgår även i sådana fall, där den som övergår till vedeldning inte äger egen skog. I en nyligen publicerad tidningsartikel har nämligen två tjänstemän på botadsstyrelsen klart uttryckt att som förutsättningar för att få detta bidrag skall gälla antingen att man äger skog eller att man, om man inte gör det, har ett intyg på att man får veden gratis från en skogsägare. Jag tycker att det ligger en klar orättvisa i att en icke skogsägare som installerar en vedpanna, om vederbörande inte får ett sådant intyg utan måste betala någon hundralapp för spillveden, inte skulle vara berättigad till bidrag. Den som vill använda sin fritid till att rensa upp röjningsved som ligger på ett skogsskifte bör kunna få detta bidrag såväl i fall där skogsägaren kräver en liten ersättning som i fall där denne skänker bort veden. Jag vill ha en förklaring till hur det förhåller sig med detta. Enligt de uppgifter som cirkulerat i pressen och enligt den uppfattning man har fått ute i landet måste den sökande alltså för att bidrag skall utgå förfoga över bränslet själv eller, om så inte är fallet, ha ett intyg från vederbörande skogsägare om att spillveden får tas ut utan ersättning. Om skogsägaren däremot kräver betalning för veden, skulle bidrag inte utgå.
Herr talman! Gunnar Olsson vet lika bra som jag att det som står i tidningar inte alltid är korrekt. Om det har gjorts sådana uttalanden som han hänvisar till, har de inte något direkt stöd i bostadsstyrelsens egna föreskrifter, som säger att man normalt förutsätter tillgång till fritt bränsle. Men den föreskriften har sitt ursprung i att man vill säkerställa att den som installerar en vedpanna också har varaktig tillgång till ved. Det kan man naturligtvis skaffa sig på annat sätt än genom att själv äga skog. Det ställs inget formellt krav på att det skall utfärdas intyg i de fall där den sökande gratis får ved från någon annan. Styrelsen har själv informerat länsbostadsnämnderna om denna föreskrift, och man har från bostadsstyrelsen försäkrat mig om att föreskrifterna skall tillämpas liberalt. Jag har också erfarit att bostadstyrelsen har för avsikt att återigen gå ut med information till länsbostadsnämnderna om hur handläggningen skall gå till i sådana här fall.
Herr talman! Ja, jag tror att det är i hög grad nödvändigt att gå ut med en sådan förklaring. Man har nämligen åtminstone i mitt hemlän gjort precis den tolkning som jag redovisat. Får jag då uppfatta bostadsministerns uttalande så att det inte är någon reell skillnad i behandlingen av en sökande som inte äger skog och som fått ett intyg om att ved får tas gratis och en sökande som får betala en summa för veden, dvs. att förutsättningarna för att få bidraget är precis lika stora för dessa grupper? Under sådana förhållanden skulle jag önska att man från departementshåll klart uttalar detta, så att inte sådana misstolkningar som här har skett upprepas.
Herr talman! Normalfallet är enligt föreskrifterna att man skall ha tillgång till fritt bränsle, men det utesluter inte annan tillförsel. Vad man velat försäkra sig om är att den som installerar vedpannan har en varaktig tillgång till ved. Det gäller i detta fall bostadsstyrelsens egna föreskrifter, och det ligger inom styrelsens område att precisera sig på dessa punkter. Jag har dock erfarit att bostadsstyrelsen har för avsikt att informera länsbostadsnämnderna om en liberalare tolkning av dessa bestämmelser.
Herr talman! Sist i sitt svar aviserar statsrådet en utvärdering av den aktuella stödformen. Jag tycker att det är bra att så sker. Men om det i den utvärderingen framkommer att det görs skillnad mellan fall där man får veden gratis och fall där man tvingas betala för den, om den sökande själv inte är skogsägare, bör detta rättas till. Jag tycker för min del inte att det skall vara någon skillnad mellan sådana fall. Den som vill använda sin fritid till att rensa upp i skogen, vilket bidrar till en god skogshygien, och på så sätt skaffa sig vedbränsle skall kunna få bidrag, helt oavsett om vederbörande behöver betala för veden eller får den gratis.

Herr talman! Raul Blächer har frågat mig 1. om jag anser att kommunallagen när det gäller interpellationsrätten i ärenden som avgörs av specialreglerad nämnd bör tolkas så att den offentliga debatten i fullmäktige främjas och 2. om jag ämnar ta initiativ till en rekommendation från riksdagen i sådant syfte. Raul Blächer anför i interpellationen att syftet med de begränsningar i interpellationsområdets omfattning som anges i kommunallagen torde vara bl.a. att skydda enskilda personers integritet och att undvika att kommunfullmäktige blir forum för debatt i lagstiftningsfrågor. Enligt interpellationen finns det risk för att bestämmelserna tolkas på ett sätt som kan utnyttjas för att undvika diskussion i kommunfullmäktige i frågor som har stort intresse i den lokala offentliga debatten. En ledamot i kommunfullmäktige får enligt 2 kap. 24 § kommunallagen framställa interpellation i ett ämne som tillhör fullmäktiges handläggning till ordföranden i kommunstyrelsen, annan nämnd eller beredning. Genom den nya kommunallagen blev det möjligt för kommunfullmäktige att föreskriva att ordföranden i kommunstyrelsen får överlämna en interpellation som har framställts till honom att besvaras av en annan ledamot av kommunstyrelsen, som på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. På förslag av konstitutionsutskottet infördes också en möjlighet för kommunfullmäktige att föreskriva att ordföranden i kommunstyrelsen får överlämna en interpellation som har framställts till honom att besvaras av en ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag. Utskottet framhöll i sitt betänkande att det från kommunaldemokratisk synpunkt är värdefullt om ökade möjligheter skapas för att i kommunfullmäktige diskutera frågor som rör verksamheten i de kommunala bolagen. Syftet med utskottets förslag var att möjligheterna att få till stånd interpellationsdebatter i sådana frågor skulle förbättras. Som jag har sagt förut skall en interpellation avse ett ämne som tillhör kommunfullmäktiges handläggning. Detta innebär att interpellationsämnet skall falla inom den allmänna kommunala kompetensen och inom ramen för de frågor som kan behandlas av kommunfullmäktige. En interpellation får alltså inte avse allmänpolitiska frågor eller frågor som nämnderna enligt särskilda författningar har att pröva utan att vara ansvariga för sina åtgärder inför fullmäktige. Även när det gäller sådan verksamhet som en specialreglerad nämnd utövar med stöd av en författning ger enligt min mening fullmäktiges finansoch instruktionsmakt ett visst utrymme för interpellationsdebatter i frågor som rör den fortlöpande förvaltningen på området. Å andra sidan följer det redan av föreskrifterna i 1 kap. 5 § kommunallagen om kompetensfördelningen mellan fullmäktige och nämnderna att utrymmet för interpellationsdebatter som rör enskilda nämndbeslut är begränsat. Sådana enskilda beslut som specialreglerade nämnder fattar med stöd av olika författningar får, när författningen ger nämnden en självständig beslutanderätt, i princip inte behandlas i interpellationsdebatter. Interpellationsinstitutet är ett medel för fullmäktige att utöva kontroll över att nämnderna bedriver sin verksamhet med kommunens bästa för ögonen och i enlighet med de föreskrifter och anslagsvillkor som fullmäktige har beslutat. Möjligheterna för ledamöterna av kommunfullmäktige att framställa interpellationer är självfallet av stor betydelse från kommunaldemokratisk synpunkt. Det är därför väsentligt att interpellationsområdet är så stort att den offentliga debatten i fullmäktige främjas. Samtidigt bör avgränsningen av det tillåtna området vara så tydlig som möjligt. Kommunalföretagskommittén har enligt sina direktiv att bl.a. göra en allmän översyn av de kommunala företagens rättsliga ställning. Kommittén skall överväga författningsändringar som kan leda till att de kommunaldemokratiska kraven när det gäller kommunala företag tillgodoses bättre än f.n. utan att företagsformen förlorar sin lämplighet från effektivitetssynpunkt. I det sammanhanget skall kommittén enligt direktiven särskilt pröva möjligheterna att utvidga interpellationsrätten i frågor som gäller kommunala företag. Mot det starka kommunaldemokratiska intresset av ett vidsträckt interpellationsområde står inte bara intresset av att den i kommunallagen och specialförfattningarna föreskrivna avgränsningen mellan fullmäktiges och nämndernas ansvarsområden iakttas. Av vikt är också, särskilt när det gäller avgöranden som innebär myndighetsutövning mot enskild, att enskilda personers privata förhållanden inte på ett otillbörligt sätt blottas genom att nämndernas avgöranden diskuteras i fullmäktige. Även om jag alltså menar att den nuvarande avgränsningen av interpellationsområdet i stort sett innebär en lämplig avvägning, anser jag att det kan finnas anledning att överväga frågan ytterligare. Interpellationsinstitutet är av så stor betydelse från kommunaldemokratisk synpunkt att utvidgningar och preciseringar kan vara motiverade också när det gäller andra frågor än sådana som rör de kommunala företagen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det i förarbetena till kommunallagen anmärks att bestämningen av interpellationsområdet har medfört vissa svårigheter i praktiken . Vad jag har anfört i det föregående torde f.ö. visa att det är utomordentligt svårt att i lagtext beskriva interpellationsområdet på ett uttömmande och klart sätt. Kommunaldemokratiska kommittén har i uppdrag att pröva olika frågor för att stärka den kommunala demokratin. I utredningsuppdraget ingår bl.a. att undersöka om de beslutande organens arbetsformer kan förbättras. Frågan om interpellationsområdets omfattning får därmed anses ligga inom ramen för kommitténs uppdrag. Jag anser därför att några särskilda åtgärder från min sida nu inte är påkallade.